Fru talman! Moderata samlingspartiet har aldrig accepterat ett generellt frisläppande av handredskapsfisket. Att det beslut som riksdagen fattat i denna fråga vilat på minst sagt lösa grunder torde nu stå klart för envar som verkligen vill förstå. Att i ett rike som vårt, som vill kalla sig rättsstat, fråntaga några medborgarkategorier, t.ex. yrkeseller binäringsfiskare eller fiskevattensägare, deras rättigheter att själva bestämma hur deras vatten skall disponeras och att därtill göra det rovet utan skälig ersättning kan inte under några omständigheter försvaras utan är principiellt förkastligt. Om de ekonomiska konsekvenserna i deras helhet är det svårt att nu med säkerhet yttra sig, men spåren efter 1950 års fiskelag borde förskräcka. 1982 års beslut var lyckligtvis så allmänt formulerat, att möjligheter bör finnas att åtminstone delvis minska nackdelarna. Men det måste klart sägas ifrån att detta sannerligen inte blir så enkelt som man i departementspromemorian velat låta påskina, när man uttalar att ett frisläppande av handredskapsfisket i de flesta fall inte kommer att medföra någon skada för fiskevattensägarna. Med andra ord: Jordbruksministern kommer alltså här med det häpnadsväckande påståendet att det skulle gå bra både att äta upp kakan och att ha den kvar. Jag har aldrig stuckit under stol med min högaktning för Svante Lundkvists person, men jag undrar om han inte i detta avseende har litet väl höga tankar om sig själv. Motivet till 1982 års riksdagsbeslut var ju i första hand att få till stånd ett rimligt utbud av fritidsfiskemöjligheter och av den rekreation som följer därmed. Om man kan nå det målet under ordnade förhållanden med undvikande av det kaos som kan hota främst i närheten av större tätorter, kan jaginte förstå varför vi inte tacksamt skulle slå in på den väg som redan finns, fiskevårdsområdena. Därmed får vi en organisation under ledning av dem som känner till sina vatten och som alltså kan ge de rekreationssökande goda råd. Möjligheter öppnar sig för ortsbefolkningen att ge anvisningar beträffande naturen, var den är särskilt känslig eller var den är oöm och kan begagnas utan störande nötning. Tyvärr har fiskevårdsområden bildats i alltför ringa utsträckning i vårt land, eftersom de formella eller kanske man skall säga formalistiska omständigheterna varit avskräckande. Och utskottet nämner närmast i förbigående, litet förstrött, att bildande av fiskevårdsområden bör främjas. Vi reservanter vill tvärtom sätta fiskevårdsområdena i första rummet. Vi vill att regeringen i stället för att ge sig in på fritt handredskapsfiske med alla de oklarheter som därmed följer skall underlätta och påskynda bildandet av fiskevårdsområden. Av den orsaken, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! Vi behandlar i dag motioner om fritt handredskapsfiske. Men nu är det så, att den proposition som handlar om fritt handredskapsfiske har remitterats till lagrådet. Därför är det kanske inte särskilt meningsfullt att ha en alltför ingående debatt om detta i dag. Det dröjer inte särskilt länge innan vi får tillfälle att debattera denna fråga återigen här i kammaren. Vi har således möjlighet att i motioner tala om vad vi tycker om den proposition som vi ännu inte vet så mycket om. Jag skulle dock vilja säga något om vår inställning i detta sammanhang. Den har inte förändrats särskilt mycket, om man jämför med den diskussion vi hade förra gången detta var aktuellt. Om vi kallar det hela för fritt handredskapsfiske, kanske tankarna leds litet fel. Man kan få uppfattningen att det bara är att ge sig ut och fiska. Förvisso kommer det inte att bli så. Enligt den utredning som jordbruksdepartementet har gjort förutsätter man att det skall vara en fiskevårdsavgift på 50-100 kr. Det innebär alltså att om jag ger mig ut och fiskar utan att ha ett fiskekort på mig, kommer jag ändå inte att få fiska. Därför menar jag att det kanske är fel att säga att handredskapsfisket är fritt i ordets rätta bemärkelse. Om jag vill kan jag i dag lösa ett fiskekort. Det kostar 50 kr. Då har jag tillgång till omkring 500 hektar fiskevatten. Såvitt vi kunnat få fram i samband med den diskussion som förts är tillgången på fiskevårdsområden och fiskevatten inte dålig, utan dessa räcker i stället väl till. Utskottsmajoriteten säger, som Hans Wachtmeister nyss redovisade, att man skall satsa litet grand på fiskevårdsområden även i fortsättningen. Men självfallet kommer det att bli mycket svårt att göra det. För att ett fiskevårdsområde skall kunna fungera förutsätts t.ex. att det går att sälja fiskekort och att det blir en viss omsättning på verksamheten. En del enskilda människor kan komma i kläm. Det gäller människor som vid sidan av sin ordinarie verksamhet ute i skärgården har satsat på skötseln av ett fiskevårdsområde och på försäljning av fiskekort. Det är ju en väldigt fin glesbygdssatsning. Men eventuellt kan det bli så, att man slår undan fötterna för dessa människor. På det här viset uppstår också en hel del andra problem. Det är ju inte säkert att det är lämpligt att fiska överallt där det är bra fiskevatten. Fiskarnas lekvatten är ofta just de vatten där det kommer att vara lättast att få fiska. Dessutom utgör vissa områden fågelskyddsområden osv. Väldigt många problem kan således uppstå. Men jag skall inte tränga djupare in i detta, eftersom vi får tillfälle att diskutera den här frågan när den remitterade propositionen kommit tillbaka. Avslutningsvis yrkar jag bifall till den reservation som är fogad vid betänkandet.

Fru talman! I den reservation som fogats till detta betänkande återkommer de borgerliga med kravet på ett upphävande av riksdagens beslut från 1982 om införandet av ett fritt handredskapsfiske utefter de kuststräckor där fiske med handredskap f.n. inte är fritt upplåtet. De områden som f. n. är begränsade är kuststräckan längs södra ostkusten från Östhammars kommun och ned till Skånekusten samt kusten kring Gotland. Riksdagsbeslutet om fritt handredskapsfiske gäller också insjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön. Från utskottsmajoritetens sida har vi vid behandlingen av den motion som föranlett reservationen vid detta betänkande inte funnit någon anledning att inta en annan ståndpunkt än den vi tidigare intagit. Riksdagsbeslutet om införandet av ett fritt handredskapsfiske skall således ligga fast i fråga om de nu aktuella områdena. Ärendet bereds f. n. i jordbruksdepartementet. Man är inne i slutskedet av detta arbete. Enligt ett pressmeddelande från jordbruksdepartementet skall fritt handredskapsfiske införas i de berörda områdena fr.o.m. den 1 april 1985. Att ett underlättande av bildande av fiskevårdsområden — vilket reservanterna föreslår — skulle vara ett bättre sätt att främja tillgången till fritidsfiske i de aktuella områdena tror vi inte på. Möjligheterna att bilda fiskevårdsområden har funnits sedan åtskilliga år tillbaka, och beslut om att underlätta bildande av fiskevårdsområden togs av riksdagen 1981. Jag vill gärna ge dåvarande jordbruksministern ett erkännande för det beslutet. Då tog man bort att det vid bildande av fiskevårdsområde skulle utföras en omfattande fiskerättsutredning. Vad är det för formalistiska frågor som är så avskräckande, herr Hans Wachtmeister? Det är praktiskt taget hur lätt som helst. Det är bara att besluta att bilda ett fiskevårdsområde och göra en hemställan till länsstyrelsen, som utser en förrättningsman. Sedan blir det lantmäteriet som fastställer fiskevårdsområdet. Det är inte där problemen ligger, utan de ligger i att delägarna i fiskevårdsområdena är alltför passiva och inte aktivt engagerar sig beträffande möjligheten för allmänheten att få tillgång till fisket, inte upplyser om att det finns fiskekort att tillgå och vilka regler som gäller för fiskevårdsområdet. Jag tycker att frågan om att upplåta fiskevatten till fritt handredskapsfiske i många delar visar likheter med allemansrätten. Här har vi internationellt sett en unik möjlighet för icke markägare att få tillträde till våra marker och fritt plocka bär och svamp. Detta har fungerat mycket bra. Det sker med stort hänsynstagande till naturen. I och med ett riksdagsbeslut om fritt fiske med handredskap finns det en möjlighet för dem som så önskar att få fri tillgång till en stor del av våra vatten. Det är möjligt att man måste skydda vissa områden, för reproduktion och fiskevård, och även natur och djur måste i vissa fall skyddas, för att vi skall få en miljö som förhindrar förslitning och utrotning. Men det är detta som måste vara avgörande för de restriktioner som lokalt måste tillämpas. Och den möjligheten kommer att finnas i tillämpningsreglerna för det fria handredskapsfisket. Det skall inte vara den som äger marken jag står på när jag bedriver mitt fiske som skall avgöra om jag får fiska eller inte. Därför, fru talman, tycker jag att det är väl motiverat att avslå reservationen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Håkan Strömberg ställde frågan varför ett fiskevårdsområde skulle vara ett bättre sätt att klara detta. Utan tvivel kommer det att bli ett bättre fiskevårdsarbete i en fiskevårdsförening. De som är ansvariga kommer ju att ha ett direkt motiv för att sköta det hela. Om man släpper loss det fria handredskapsfisket kvarstår inte det motivet, i varje fall inte på samma sätt. Det är lättare att på detta sätt klara naturvårdshänsynen, som man i varje falli alla andra sammanhang från socialdemokratiskt håll brukar säga att man är mån om. Detsamma gäller fågelskyddet. Ofta är det i de aktuella strandzonerna som fåglarna häckar, och man kan inte begära att människor som kommer ut och fiskar någon gång skall veta var de skall vara försiktiga. Det innebär att man måste vara mycket mer restriktiv och avsätta fågelskyddsområden på betydligt fler ställen än i dag. Likheten med bär och svamp är inte särskilt påfallande. Bär och svamp kommer tillbaka varje år om man inte hanterar dem alltför illa. Men om man fiskar bort fisken återkommer den inte lika lätt.
Fru talman! Skyddet för natur och djur har ingenting med bildandet av fiskevårdsområden att göra, utan vad man efterlyser i reservationen är ett underlättande av bestämmelserna för bildande av fiskevårdsområden. Från utskottsmajoriteten har vi funnit att det inte är där svårigheterna ligger. Det är mycket enkelt att bilda ett fiskevårdsområde — det gäller bara att vara aktiv. Men när delägarna i ett fiskevårdsområde blir alltför passiva genom att det kanske finns ett motstånd till bildandet, då händer ingenting. Då blir det passivt, då inträder inte heller det nödvändiga skyddet för marker, djur och natur som måste tillämpas och då fungerar ingenting alls. Det innebär inte att tillämpningen av bestämmelserna underlättas. I ett fritt handredskapsfiske, som finns utefter hela västkusten och Norrlandskusten, fungerar det mycket väl, och där uppstår inte några större problem. De problem som eventuellt skulle kunna inträffa med ett fritt handredskapsfiske utefter ostkusten kan lösas med lokala bestämmelser.

Fru talman! I en folkpartistisk motion angående miljöfarligt avfall tas bl.a. SAKAB:s exportmonopol upp. SAKAB rekonstruerades 1975, och staten gick in som huvuddelägare med 96 Zo andel. Övriga delägare är Svenska kommunförbundet och Näringslivets stiftelse för avfallsbehandling. Bolagets hantering undantogs redan från början från marknadsekonomin. Vi moderater anser i likhet med motionärerna att tillstånd till export av miljöfarligt avfall skall kunna ske på ett från miljöskyddssynpunkt minst lika tillfredsställande sätt som om avfallet omhändertogs av SAKAB. Det finns enligt vår mening ingen anledning att försvåra export av avfall för destruktion i annat land när det anses som ekonomiskt fördelaktigt. Majoriteten i utskottet anser dock att tillstånd till utförsel av miljöfarligt avfall endast kan ges om det antas att det slutligt omhändertas på ett från miljöoch hälsovårdssynpunkt väsentligt bättre sätt än om avfallet omhändertas av SAKAB. Skillnaden är alltså den att vi anser att omhändertagandet skall ske på ett likvärdigt sätt, medan utskottsmajoriteten förordar att avfallet skall omhändertas på ett väsentligt bättre sätt än vad som sker om det hela sköts av SAKAB, för att tillstånd till utförsel skall kunna lämnas. Jag yrkar bifall till reservationen om avfallshantering. Jag skall nu övergå till att tala om vad utskottet skriver angående bilskrotningslagen. Under knappt tio år har ca 100 000 bilar samlats in i ett hundratal kampanjer av varierande omfattning. Det kan jämföras med att f.n. ca 130 000 bilar skrotas varje år. Ett stort antal bilar är avställda i bilregistret. De flesta av dem är skrotfärdiga, och en del är redan skrotade utan att detta har anmälts. Problemen med de avställda bilarna växer snabbt. År 1974 fanns det 230 000 och 1982 780 000. Någon gräns för hur länge en bil får vara avställd finns inte. En särskild bilskrotningslag finns sedan 1976. Varje köpare av en ny bil måste betala 250 kr. i skrotningsavgift till den s.k. bilskrotningsfonden. I fonden finns f.n. närmare 150 milj.kr. Pengarna används till bilskrotningspremier — 300 kr. per bil — som ägaren får ut vid skrotningen. Tanken med bilskrotningspremien var att förhindra att bilarna skulle hamna i naturen, på skogsvägar eller på undangömda ställen. Numera är dock premien knappast den morot den kanske var från början. Inflationen har urholkat premiens värde, eftersom premien inte har höjts under de åtta år som har gått. I dag kostar en skrotning ofta lika mycket som premien ger, ibland mera. Naturvårdsverket har länge verkat för att få premien höjd. I dag har den knappast någon effekt alls. I Norge däremot, där man har en premie på ca 800 kr., fungerar systemet bra. Under allmänna motionstiden avlämnade jag en motion angående en översyn av bilskrotningslagen. I februari i år lämnade statskontoret en rapport till jordbruksdepartementet angående förslag till ändrade regler för bilskrotning. Vidare arbetar man i trafiksäkerhetsverket med en utredning om det s.k. avställningsinstitutet i bilregistret. Resultatet skall avlämnas till kommunikationsdepartementet. Utskottet anser att man skall avvakta de olika instansernas överväganden. Jag skriver i ett särskilt yttrande i betänkandet, att beredning i jordbruksdepartementet av bilskrotningslagen icke bör fördröjas genom att man inväntar utredningen om avställningsinstitutet, utan att förslagen bör kunna föreläggas riksdagen som två olika ärenden. Förslagen behandlar olika delar av skrotningsproblematiken. Om frågan skall kunna behandlas så praktiskt som möjligt bör departementen genomföra förslagen separat. Tidsaspekten är av stor betydelse för skrotningsbranschen när det gäller att få ett beslut av riksdagen angående ändring av bilskrotningslagen. Försäljningen av bilskrot till bilfragmentering har minskat sedan statskontorets förslag offentliggjordes. Man kan förmoda att leverantörerna ökar sina lager i avvaktan på att förslaget om höjda skrotningspremier blir verklighet. Fru talman! Kan man hoppas att detta kommer att ske den 1 juli 1985?

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 7 behandlar vi en rad motioner som tar upp frågan om tungmetaller i batterier och på vilket sätt vi skall begränsa spridningen i naturen av dessa. Vi har gjort ansträngningar inom en rad olika sektorer av samhället för att minska spridningen av kvicksilver och kadmium. Vi har också lyckats minska den spridningen. Men när det gäller batterier har vi en motsatt utveckling. Jag tänkte börja med att läsa upp ett avsnitt av jordbruksutskottets betänkande från förra året. Där ger vi en bakgrund till problemet. ”Utsläpp av tungmetallerna kvicksilver och kadmium har mycket allvarliga effekter i miljön. Ämnena är starkt giftiga. De är också beständiga och har förmågan att ackumuleras i levande organismer. Åtgärder har vidtagits sedan 1960-talet för att minska kvicksilverutsläppen. Framför allt har industrins utsläpp av kvicksilver minskat drastiskt. Den minskning av tungmetallutsläpp som sålunda ägt rum har i stor utsträckning tillkommit som en följd av politiska beslut i riksdagen och regeringen och med statens naturvårdsverk som verkställande myndighet. Under senare år har användningen av små batterier innehållande bl.a. kvicksilver och kadmium, men även andra tungmetaller, ökat snabbt. Dessa batterier används i elektriska apparater av olika slag som kameror, hörapparater, klockor m.m. Batterierna har olika sammansättning. När batterierna förbrukats hamnar de till övervägande delen i hushållsavfallet. Det har visat sig svårt att separera ut de miljöfarliga batterierna sedan de väl hamnat i avfallet. Såväl på centralt håll som i vissa kommuner har ansträngningar gjorts för att samla in batterier separat, men resultatet härav anses inte tillfredsställande. Enligt naturvårdsverkets beräkningar hamnade 6 ton kvicksilver från batterier i hushållsavfallet år 1982. En dryg tredjedel av avfallet bränns f.n. vilket innebär att ca 1 500 kg kvicksilver från batterier släpps ut med rökgaserna trots viss rening. Uppskattningsvis 20 ton kadmium förekommer i de små batterier av sluten typ som årligen säljs. Huvuddelen av dessa befaras hamna i avfallet.” Där är det slut på citatet från utskottets skrivning förra året. Utskottsmajoriteten konstaterar också i år att tungmetaller medför ett stort problem och att det viktigaste problemet just nu är hushållsavfallet. Utskottsmajoriteten säger att batteribranschen i första hand borde ha ansvaret härvidlag. Man utgår från att regeringen skall göra något. Men vi kan knappast ta på vårt ansvar att sitta här i riksdagen och vänta på att regeringen skall handla. Vi har haft frågan uppe till diskussion vid flera tillfällen, men fortfarande har ingenting hänt. Naturvårdsverket har gjort en utredning, som visade att vissa åtgärder faktiskt skulle ge resultat. Man räknar med att inom två år skulle mängden kvicksilver i hushållsavfallet minska från 6 ton till 3 ton — alltså en halvering på de två åren. Man räknar vidare med att mängden kadmium i hushållsavfallet skulle minska från 20 ton till 10 ton. Det skulle således bli betydande vinster, men ändå vidtas inga åtgärder. Förmodligen är det nödvändigt att hitta någon typ av pantsystem för att få det hela att fungera. I vilket fall som helst kräver vi i vår reservation nr 3 att regeringen skall lägga fram förslag till lösning. Vi måste komma till skott och få någonting gjort med detsamma. Jag yrkar härmed bifall till reservation 3. I reservation 6 tar vi upp frågan om en utvidgning av bilskrotningslagen, så att den också skall täcka in elektriska hushållsmaskiner och annat, som kan hamna i naturen på samma sätt som gamla bilar. Det finns alltså anledning att utvidga den lagen. Vi vill också på den punkten ha förslag till åtgärder från regeringen. Med detta, fru talman, yrkar jag än en gång bifall till reservation 3, samt bifall till reservation 6.

Fru talman! Jag vill kommentera de reservationer som folkpartiet har fogat till betänkandet. Folkpartiet har även i år aktualiserat problemen med PCB. Utskottets svar överensstämmer med vad man har sagt tidigare: Utredningsarbete pågår. Samtidigt finns det metoder som ger mer tillfredsställande destruktion än de metoder som allmänt tillämpas i vårt land. Vi finner att PCB är en så allvarlig miljörisk att alla tänkbara åtgärder bör vidtas. Därför måste man gå grundligare till väga i denna fråga än vad man hittills har gjort och tillsätta en arbetsgrupp, som gör en förutsättningslös utredning om alternativa metoder. Jag yrkar bifall till reservation 1. Frågan om miljöfarliga batterier har diskuterats många gånger i riksdagen. Svaret är detsamma nu som tidigare: Ärendet bereds i regeringskansliet. Min fråga blir då: Hur lång får en sådan beredningstid vara? Ärendet har ju snart legat två år i kanslihuset. Tungmetallerna kadmium och kvicksilver från batterier är en betydande del av de tungmetaller som sprids i vår miljö genom hushållssoporna. Vi har hört om det tidigare i debatten. Det måste finnas möjlighet att anordna ett system för insamling av batterier. Vi vill se ett förslag från regeringen! Är det verkligen meningen att frågan skall ligga för s.k. beredning hela mandatperioden? Riksdagen bör, eftersom det tydligen inte händer någonting, göra ett uttalande. Jag yrkar bifall till reservation 3. Jordbruksutskottets ställningstagande i frågan om SAKAB:s exportmonopol är mycket intressant. Jag citerar ur majoritetens skrivning i betänkandet: ”SAKAB:s hantering har redan från början väsentligen undantagits från marknadsekonomin. Regeringen har genom förordning ändrat förordningen om miljöfarligt avfall i den riktning som påtalas i motion 1086. Tillstånd till utförsel av miljöfarligt avfall får sålunda meddelas endast om det kan antas att avfallet kommer att slutligt omhändertas på ett från hälsooch miljöskyddssynpunkt väsentligt bättre sätt än om avfallet omhändertas av SAKAB.” Detta är alltså utskottets ställningstagande. De konkurrensbegränsningar som kungörelsen innebär bör bestå. Björn Molin har i sin motion tagit upp frågan om handelshinder gentemot Norge. Den norska industrin kan efter kungörelsens ikraftträdande inte arbeta på samma villkor. Vad kemikommissionen säger i sitt huvudbetänkande är då intressant — utredningen pågår men man har alltså avgivit sitt huvudbetänkande.

Därigenom ställs större krav på omhändertagande i utlandet än hos SAKAB. Detta innebär att kraven kommer i konflikt med EFTA-konventionen. Utförselkraven måste därför ändras så att det ställs likvärdiga krav på omhändertagande i utlandet som hos SAKAB. Kemikommissionen föreslår att exporttillstånd för miljöfarligt avfall skall kunna beviljas om det kan styrkas att avfallet kan omhändertas slutligt på ett minst likvärdigt sätt. För export av sådant avfall som SAKAB inte kan slutligt omhänderta bör kravet vara att mottagaren kan slutbehandla avfallet på ett från hälsooch miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt.” — Detta säger alltså kemikommissionen. Det är just detta som Björn Molin har tagit upp i sin motion. Min fråga till Ove Karlsson blir då: Det är klart att man av misstag kan fastställa kungörelser som står i strid med avtal i andra länder. Är det då inte rimligt att erkänna dessa konsekvenser när utskottet behandlar ärendet? Det är ännu inte för sent för kammarens ledamöter att ansluta sig till vårt yrkande. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Slutligen, fru talman, har vi från folkpartiet aktualiserat frågan om freoner i samband med skrotning av hushållsmaskiner. Även här hänvisas till utredningsarbete som inte förefaller vara forcerat. Åtgärder behöver vidtas, och jag yrkar bifall till reservation 6.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande nr6 till innevarande riksmöte besvaras ett antal motioner om avfallshantering. Bland dessa motioner finns vpk:s partimotion 1983/84:906 i vad avser yrkandena nr 2—6. Motionen i sin helhet tar upp frågor kring miljöoch naturresurspolitiken och har åtta yrkanden, av vilka fem sålunda besvaras i det nu förevarande betänkandet. I fråga om två av yrkandena har vi nöjt oss med att foga särskilda yttranden till betänkandet, under det att vi i fråga om tre reserverat oss. I ett fall — när det gäller miljöfarliga batterier — är reservationen gemensam för vpk:s representant och ledamöter från centern och folkpartiet. I den inledande motivtexten i vpk:s partimotion har vi tagit in två citat, ett från bilaga 11 i budgetpropositionen och ett från en socialdemokratisk partimotion under oppositionstiden. Sammantaget ger dessa texter uttryck för en insikt om nödvändigheten av en kraftfull och beslutsam miljöpolitik, som också vänsterpartiet kommunisterna vill stödja. Vi menar nu att det, när vi har en gemensam majoritet, också skall föras en sådan miljöoch resurspolitik. De avfallsfrågor som vi berör i vår motion och som nu besvaras i utskottsbetänkandet är viktiga delar i en sådan politik. Om man inte närmare sätter sig in i dessa avfallsfrågor, kan man få uppfattningen att de inte skulle vara så stora och viktiga. Men om man försöker penetrera dem, finner man att de är mycket viktiga. De frågor som behandlas i detta betänkande är betydelsefulla just för ett industrisamhälle som Sverige. I det totala sammanhanget räcker det inte med att söka städa upp i slutändan när konsumtionsvarorna har blivit till avfall, utan åtgärder måste sättas in redan vid källorna. Utsläpp av miljöskadliga ämnen i luft och vatten måste så långt möjligt förhindras. Materiella nyttigheter måste redan på konstruktionsstadiet tillverkas så, att det blir lätt att återvinna de olika slag av material som varorna innehåller när de till slut uppträder som avfall. Det är därför särskilt viktigt att de råvaror som man kan förutse att det blir knappt om i framtiden inte förslösas genom spridning som avfall utan återvinningsmöjligheter. Det är också viktigt att de i produkterna ingående ämnena är så miljövänliga som möjligt. Spridning av miljöskadliga, icke nedbrytbara ämnen ute i miljön, såsom vissa tungmetaller, måste på alla sätt förhindras. Jag övergår med detta till att kommentera svaren i utskottsbetänkandet på I motionsyrkande 3 kräver vi tillkännagivande till regeringen om försiktighetsåtgärder kring SAKAB:s behandlingsanläggning för miljöfarligt avfall i Norrtorp inom Kumla kommun. Utskottet har gett ett mycket utförligt svar om SAKAB:s tillkomst och verksamhet, nästan tre sidor i betänkandet. Svaret är så positivt att vi har nöjt oss med ett särskilt yttrande och sålunda inte följt upp motionsyrkandet i en reservation. Utskottet skriver att de förslag som motionen tar upp redan är uppfyllda. Formellt är det nog också så, men det är inte helt säkert att kraven reellt sett är uppfyllda. Som vi framhåller i motionen och i det särskilda yttrandet var lokaliseringen till Norrtorp av SAKAB:s anläggning inte konfliktfri utan i hög grad kontroversiell. De ursprungliga miljövillkoren för lokaliseringen överklagades av naturvårdsverket, och det ledde till skärpningar. Trycket från opinionen har bidragit till att driva fram en kartläggning av läget i den yttre miljön runt Norrtorp före idrifttagandet av anläggningen. Härigenom blir det möjligt att senare kunna konstatera påverkan från de utsläpp som görs från anläggningen. Sådana mätningar kan också få juridisk betydelse om skadeståndstalan reses mot SAKAB. Det har faktiskt redan skett. Det är synnerligen viktigt att de utsläpp som fastlagts som tillåtna för anläggningen i Norrtorp också hålls i verkligheten. Därför måste det ske en kontinuerlig kontroll av alla utsläpp. För en anläggning som är så kontroversiell som den i Norrtorp måste det vara viktigt att vinna allmänhetens förtroende. Särskilt viktigt är förtroendet från den befolkning som bor i anläggningens närområde eller i den vanligaste vindriktningen från den. I samband med den massmediadebatt som förekommit under den senaste tiden om utsläpp av dioxiner och dibensofuraner från sopförbränningsanläggningar har allmänhetens oro för sådana utsläpp ökat väsentligt. Från både den nuvarande regeringen och dess företrädare har det sagts att folks oro skall tas på allvar och leda till åtgärder som minskar eller undanröjer orsakerna till oron. Så sade man speciellt under kärnkraftsdebatten på sin tid. Det har funnits, och finns alltjämt, en sådan oro hos människor som bor i närheten av anläggningen i Norrtorp. Just därför är det viktigt att utsläpp av dessa giftiga ämnen noga kontrolleras och hålls under den nivå som är tillåten, vilket innebär i det närmaste nollvärden. Mot den här bakgrunden kan det vara nödvändigt att den övervakare som naturvårdsverket har tillsatt under provdriftstiden blir kvar också efter denna tids utgång vid årsskiftet 1984/1985. Det är även nödvändigt att det anvisas medel för en tjänsteman vid länsstyrelsen i Örebro med uppgift att följa verksamheten vid Norrtorp. I yrkande nr 6 i vår motion kräver vi ett riksdagsuttalande om att miljöfarliga batterier skall återinsamlas enligt naturvårdsverkets förslag och att man härvid går direkt på ett system med hög pant för att få en så fullständig återinsamling som möjligt. Denna fråga är sålunda väl beredd, och det finns förslag att sätta i verket. Utskottet utgår från att så skall bli fallet och att det därför inte behövs någon ytterligare riksdagens åtgärd. Här vill vi markera vår otålighet mot att åtgärder ännu inte satts in och mot att tungmetaller hamnar på våra soptippar och i växande grad sprids till atmosfären via den ökade sopförbränningen. Denna vår otålighet har tagit sig uttryck i reservation nr 3 till utskottsbetänkandet. I yrkande nr 2 i vår motion ställer vi krav på en hemställan från riksdagen till regeringen om åtgärder för att sänka tungmetallhalten i slammet från avloppsreningsverken med syftet att kunna öka användningen av slammet som jordförbättringsmedel inom jordbruket. Här anser sig utskottet ha kunnat konstatera en utveckling i rätt riktning. Vi tycker det är viktigt att en sådan utveckling verkligen kan beläggas och att trenden i så fall kan fortsätta. Naturvårdsverket skall enligt utskottet också utfärda nya råd och anvisningar om avloppsslammet. Vi tror att det blir nödvändigt att återkomma i denna fråga, som måste följas noga.

Fru talman! I betänkandet tas sex motioner upp, och det finns lika många reservationer och tre särskilda yttranden fogade till det. De frågor som här behandlas är ingalunda nya för riksdagen utan har varit föremål för debatt flera gånger. Det bevisar kanske också att frågorna är angelägna. Nästan allt det som tas upp i motionerna är på något sätt föremål för utredningar eller har utretts eller övervägs i regeringskansliet. I reservationerna kommer man i stort sett med allmänna fraser och kräver åtgärder från regeringens sida. Eftersom frågorna är föremål för utredning eller beredning på något sätt, avser jag att fatta mig kort och inte göra några längre utläggningar. Enligt hälsoskyddslagen skall varje kommun svara för hälsoskyddet inom kommunen. Kommunen har med det också ett ansvar som innebär att man skall verka för åtgärder för att hindra uppkomsten av sanitära olägenheter och för att undanröja de sanitära olägenheter som ändå kan uppkomma. Numera hänförs PCB-avfall till miljöfarligt avfall. Under senare år har de risker för giftspridning i samband med förbränning som kunnat konstateras lett till att man ansett att material som innehåller PCB bör sorteras ut. Jordbruksministern har också i riksdagen framhållit det angelägna i att naturvårdsverket upprättar en tidsplan som klargör när bl.a. PCB-haltiga kondensatorer kan bytas ut. Jag tycker att det är viktigt att en tidsplan fastställs, så att det klarläggs när PCB-haltigt material kan utgå. Regeringen följer också denna fråga med uppmärksamhet. Med det anser jag att man i dag kan nöja sig. Jag yrkar avslag på reservation 1. Det krävs ett rejält ansvar för slutligt omhändertagande av miljöfarligt avfall. Om det organiserade ansvaret skall kunna garanteras måste det finnas ett samhällsansvar. Det förekommer en omfattande kontroll av Norrtorpsanläggningen och den miljöpåverkan som den kan ha. När det gäller kontrollen av den omgivande miljön har länsstyrelsen i Örebro län utarbetat ett program för att kartlägga på vilket sätt miljön kan ha påverkats i jämförelse med hur det var tidigare, innan anläggningen togs i drift. Regeringen har, som här har sagts, ändrat förordningen om miljöfarligt avfall på så sätt att de i motionen 1983/84:1086 framförda synpunkterna till viss del redan har tillgodosetts. Jag vill med detta yrka avslag på reservation 2. Frågan om tungmetaller i batterier diskuterades rätt ingående här i kammaren för knappt ett år sedan. Något nytt har inte framkommit i dagens debatt, utan man har hänvisat till det utskottsbetänkande som då var aktuellt. Det nya nu är möjligen att naturvårdsverket har gjort en utredning, som har remissbehandlats och som f.n. är föremål för överväganden i regeringskansliet. Till detta kan tilläggas att det självfallet är angeläget att man kommer till rätta med de miljörisker som är förknippade med de tungmetallbatterier som i dag finns, men givetvis är det en svår uppgift. Jag tycker att försäljarna av sådana här batterier har ett stort ansvar, som de borde försöka leva upp till. För dagen yrkar jag avslag på reservationen 3. Eftersom frågan är föremål för överväganden skulle jag tro att den snart kan återkomma. Omhändertagandet av pappersavfall har också diskuterats här i riksdagen tidigare. Enligt vad som då har sagts bör kommunerna försöka återvinna en avsevärd volym av det papper som finns. I detta syfte skall insamlingar av bl.a. tidningspapper ske. Insamlingarna i år beräknas nå en volym av 280 000 ton. Målet för insamlingarna har satts till 300 000 ton, varför jag tycker att man har kommit ganska långt. Frågan om pappersåtervinning är fortlöpande föremål för uppmärksamhet från regeringens sida. Mot bakgrund av dessa synpunkter finns det för dagen inte anledning att göra annat än att yrka avslag på reservationen 4 och yrka bifall till utskottets hemställan. I reservation 5 behandlas frågan om dryckesemballage. Inom regeringskansliet bereds frågan om återglassystem, och jag tycker att man för dagen borde kunna nöja sig med detta. I skrivningen har vi också framhållit att utskottet utgår från att regeringen i samråd med berörda instanser skall vidta åtgärder i linje med de beslut som riksdagen tidigare har fattat. Med detta yrkar jag avslag på reservation 5. Bestämmelserna för bilskrotning är, som framgår av utskottets skrivning, föremål för översyn av flera olika instanser. Vidare har statskontoret under året lagt fram en utredning av frågan, och utredningsbetänkandet har remissbehandlats. Även denna fråga är föremål för regeringsöverväganden, och det finns därför enligt min mening inte anledning att närmare diskutera den. Mot den bakgrunden yrkar jag avslag på reservation 6. Med detta yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! Ove Karlsson sade att de frågor som behandlas i betänkandet inte är nya. Det är de förvisso inte. De har varit aktuella och angelägna en tid. Att de rör angelägna ting medgav Ove Karlsson. Man han sade också — om jag uppfattade honom rätt — att reservanterna sprider en rad allmänna fraser omkring sig. Så är det ändå inte. Vi har i reservationerna framställt yrkanden med krav på åtgärder, medan utskottsmajoriteten i allmänna ordalag talar om att frågorna är angelägna men att man måste vänta. När Ove Karlsson sedan kommer in på frågan om batterierna säger han att det inte har hänt någonting särskilt på det området sedan vi behandlade frågan förra året. Det är riktigt, Ove Karlsson. Det är detta som vi reservanter tycker är så anmärkningsvärt. Här borde rimligtvis någonting ha hänt. Regeringen är ansvarig för att det inte har hänt något, och därmed också den socialdemokratiska majoriteten i riksdagen. Detta är anmärkningsvärt. Det är därför vi reserverar oss, i år liksom förra året. Det har förekommit utsläpp av både kvicksilver och kadmium i en omfattning som varit större än nödvändigt på grund av att man inte gjort någonting. Naturvårdsverket har i sin utredning visat att insamling av batterier är en verkningsfull åtgärd för att minska den mängd tungmetaller som hamnar i avfallet, eftersom vi inte klarar av att skilja bort tungmetallerna när de väl har hamnat där. Det här är inga allmänna fraser, Ove Karlsson, utan det är krav på åtgärder från regeringens sida. Jag kan returnera med att säga att miljön inte blir bättre av att man i ett allmänt resonemang i utskottsbetänkandet säger att frågorna är angelägna, men att vi skall invänta regeringens åtgärder. Vi kan inte längre vänta på att regeringen skall göra någonting. Jag vill understryka att det är viktigt att det händer någonting på det här området.

Fru talman! De fyra motionerna från folkpartiet innehåller bara fraser, säger Ove Karlsson. Han lämnar inget belägg för hur han kan fälla detta yttrande. Jag har några frågor i anslutning till Ove Karlssons uttalande. Först gäller det PCB-frågan: Fattade jag rätt att Ove Karlsson menade att den nu huvudsakligen var en kommunal fråga och att regeringen inte längre har ett huvudansvar för den? Sedan kom jag till frågan om batterierna. I det sammanhanget ställde jag en direkt fråga till Ove Karlsson: Hur lång skall beredningstiden i regeringens kansli rimligen vara? Ärendet har legat där mer än ett och ett halvt år, och vi är snart i slutet av den här mandatperioden. Är det inte rimligt att begära att man efter tre års handläggning — som det kan bli om det inte kommer något förslag snart — får ett förslag från regeringen? Den har ju ett förslag från naturvårdsverket att arbeta med. kemikommissionen har sagt kan ligga till grund för en förändring av den här frågan, är det väl rimligt att ansluta sig till vår motion. Det har hänt i dag att av de fyra folkpartimotioner som vi behandlar har två fått stöd av centerpartiet och en av moderaterna. Det går bra att ansluta sig till andra partiers motioner om de är rimliga och riktiga.

Fru talman! Först vill jag ta upp uttalandet om fraser. Med fraser brukar avses vackra ordformuleringar utan något riktigt sakunderlag eller någonting som man när det kommer till kritan kanske inte ens vill genomföra. Det tror jag inte att det handlar om i fråga om vår motion eller de reservationer som nu är aktuella. Ove Karlsson säger att det riktas krav till regeringen. Det är den regering som för något år sedan förklarade sig vilja föra en kraftfull miljöpolitik. Det är bara det vi vill att den skall göra. Jag tror att det är ganska rimliga krav som ställs på regeringen. De ligger i linje med vad ni själva har sagt tidigare. SAKAB, som ligger i mitt län, oroar många. Ove Karlsson säger att det förekommer ett omfattande program. Det har jag redan talat om att det gör. Men människor är ändå oroliga. Under provtiden har det kommit ut utsläpp som under vissa perioder överskrider de tillåtna nivåerna, utan att man, åtminstone såvitt jag vet, ännu har börjat elda det avfall som verkligen i större utsträckning kan ge ett farligt utsläpp av dioxiner och dibensofuraner. Om man sedan från regeringshåll har fått ett löfte om nollvärden inser jag, som har jobbat inom kemisk industri i många år, att det är en teknisk omöjlighet. Ett nollvärde kan man aldrig uppnå. Men man kan komma i närheten av noll. Det är det vi måste försöka göra och hålla oss inom de ramar som utlovats. Om återglaset har riksdagen faktiskt fattat beslut på underlag från statens industriverk. Jag trodde att vi i dag skulle kunna få besked om när denna beredning skulle kunna vara färdig. Jag ställde, som jag sade tidigare, i våras en fråga till jordbruksministern, och han såg då närmast besvärad ut över att man ännu inte var färdig. Om någon månad, om jag kommer ihåg rätt, skulle man, lovade jordbruksministern, kunna lämna besked till industrin. Nu har det gått ett halvt år sedan dess och ännu har inget besked kommit. Jag kanske får plåga jordbruksministern med att fråga en gång till. Det skulle i så fall vara beklagligt.
Fru talman! Det är, som jag sade förut, angelägna frågor som är föremål för överväganden i regeringen och som vi diskuterar här i dag. Säkerligen bereds ingen av frågorna längre tid än vad som är nödvändigt. Lennart Brunander sade att inget nytt hade kommit fram beträffande batterierna. Vad jag sade var att ni inte hade presenterat något nytt i dag. Ni är i stort sett hänvisade till det ni sade i fjol, alltså för knappt ett år sedan. Det nya var, såvitt jag förstår, att det har kommit en utredning från naturvårdsverket som remissbehandlats och nu är föremål för överväganden i regeringen. Jag tycker att ni skulle kunna konkretisera er bättre än vad ni nu gör när ni argumenterar för miljön i reservationerna. Där sägs också att det är regeringen som skall vidta åtgärder. Vi får säkert vänta på de överväganden som nu pågår i regeringen innan vi får några konkreta förslag.
Fru talman! Ove Karlsson vill att vi skall konkretisera oss. När det gäller batterier finns det konkreta förslag från naturvårdsverket. Det har Lars Ernestam och även Per Israelsson poängterat tidigare i debatten. Jag tycker att det då är onödigt att upprepa att vi skall konkretisera oss. Det finns ju konkreta förslag. Det enda som återstår är att regeringen kommer med ett förslag med samma inriktning. Det är det vi kräver. Det är en mycket klar konkretisering från vår sida.
Fru talman! Jag förstår att det kan vara litet svårt för Ove Karlsson att försvara regeringens långsamma handläggning. Han försöker använda tricket att våra förslag inte skulle vara konkreta. Det är just det förslagen är — konkreta. Det finns ju förslag om batterier. Det finns konkreta förslag på varje punkt i motionerna. Det mest intressanta är att jag inte fått något svar från Ove Karlsson på frågan om exporten till Norgé. Frågan gällde vem som har rätt. Är det Ove Karlsson eller är det Ulf Lönnqvist?
Fru talman! Bara några ord till. Jag tror att det skulle vara mycket bra för arbetarrörelsen i Örebro län om man fick litet bättre besked om hur det skall bli med återglaset, för det är en viktig sysselsättningsfråga och en viktig investeringsfråga för glasindustrin. Vi skulle ha behövt ett besked redan i våras men har ännu inte fått det. Det är inte bra. Facket inom Fabriks, som jag själv tillhör sedan många år tillbaka, har också tryckt på i frågan. Så det är viktigt att det nu händer någonting. Sedan till SAKAB:s anläggning och frågan om man verkligen skall börja elda med avfall där. En del har kanske velat exportera avfallet utanför Sverige. Jag tycker att vi skall ta hand om avfallet inom landet. Då kanske det behövs tekniska kompletteringar och andra saker för att klara detta på ett bra sätt. Det är också viktigt att frågan avklaras inför nästa års val, för jag tror att den inte är oviktig i den kommande debatten.
Fru talman! Ove Karlsson sade att det icke är fråga om långvariga överväganden i regeringen. Det är trots allt många instanser som är inblandade just i översynen av bilskrotningslagen. Där har man samordnat de två olika instanserna när det gäller avställningsinstitutet och översynen av bilskrotningslagen. Det är icke bra. Jag skulle vilja råda Ove Karlsson att påverka sina partikamrater i regeringen att i stället för flera instanser försöka få det hela koncentrerat till en instans. Nu har man å ena sidan naturvårdsverket och jordbruksdepartementet och å andra trafiksäkerhetsverket och kommunikationsdepartementet. Jag är övertygad om att när inte frågan behandlas i ett enda departement blir det en långvarig procedur, något som inte är tillfredsställande.

Fru talman! I detta utskottsbetänkande är ett antal av mina djurskyddsmotioner behandlade bland flera andra, och de har i stort sett fått svaret att arbete är på gång i alla dessa frågor, så jag skall lugna mig och vänta. Samtidigt har utskottet uttalat sig i positiv mening om andan i mina motioner, nämligen att man inte skall plåga slaktdjur, knarkarhundar och travhästar, utan att djurskyddslagen skall gälla även för dem. Detta kan vi ju alla vara med om i teorin, men vad jag har framhållit i mina motioner och vad Lars Ernestam understryker i ett särskilt yttrande är att frågan gäller vilka medel som är effektiva för att lagen skall göra avsedd verkan. När det gäller travsporten är det uppenbart så, att det finns regler för hur man får behandla hästarna, men det är svårt i praktiken för banveterinärerna att övervaka att reglerna följs. Det skulle gå lättare om alla spön måste vara vita, men det har inte travsporten gått med på. Och det är att observera att det är travsporten själv som sätter upp reglerna för hur man får behandla hästarna. Resultatet blir, som en länsveterinär i Årjäng skrev förra året i sin offentliga ämbetsberättelse: ”Drivningen” — av hästarna — ”är alltid otrevlig att se. Det är svårt att under loppet rättvist bedöma vad som skall åtgärdas. Önskar körspöförbud — som i Norge.” Banveterinärerna nämner ofta att de blir placerade på ställen vid travbanan där de har svårt att se vad som verkligen händer. Att spö används vid träning på helt otillåtligt sätt framgår också. Jag skulle gärna citera uttalanden om detta av hästägare, men eftersom de har bönfallit mig om att få vara anonyma av rädsla för repressalier kan jag tyvärr inte göra detta. Min förhoppning, för att inte säga mitt krav, är alltså att den pågående översynen av djurskyddslagen verkligen kommer att ta upp även tävlingshästarnas situation och göra något effektivt åt den. Vad beträffar behandlingen av slaktdjur är det en fråga som bör återkomma inte minst i samband med debatten om hela livsmedelsproduktionen. Höns tvingas springa omkring i sin egen och andras avföring och äta mat som fallit ned i den. För att de skall överleva måste de matas med antibiotika. Grisar tvingas leva hela sitt liv under totalt onaturliga förhållanden, vilket gör deras kött billigare att producera men nästan oätligt. Jag anser att sådana orsakssamband inte får glömmas bort när man diskuterar matens pris och kvalitet i Sverige. Djurskyddsfrågorna visar sig till slut nästan alltid också vara frågor om människoskydd. Vidare, fru talman, får ekonomiska intressen inte blandas in på ställen där de inte har något att göra, som när det gäller att bestämma hur djurstallar skall se ut, eller hur djur skall drivas till kappstrider som de själva inte har det minsta intresse av men som ger oerhörda vinster åt vissa människor — och driver andra till ruin. Med dessa ord vill jag understryka att jag utgår från att den nya djurskyddslagen som vi väntar på kommer att se till djurens intressen och göra det på ett effektivt sätt.
Herr talman! Jag vill till Kerstin Anér bara säga att utskottet varit mycket positivt till hennes motioner. Det finns ingen vare sig i utskottet eller i denna kammare som inte anser att djur här i landet och även i andra länder skall vårdas och skötas väl. När det gäller slaktdjur och djur i animalieproduktionen pågår en ständig översyn av bestämmelserna i syfte att förbättra djurens villkor. Dessa djur betingar ett ekonomiskt värde. När djur mår dåligt hämmas tillväxten, och det blir då ett försämrat ekonomiskt resultat. Därför är man angelägen om att djur skall ha lämpligt utrymme för sin tillväxt. Jag vill också peka på att lantbruksstyrelsen nyligen har fattat ett beslut om svinkontroller som gör att ägarna kommer att stimuleras till att förbättra förhållandena för djuren. När det gäller travhästar finns det särskilda regler. Den som inte följer dessa regler blir omedelbart avstängd antingen från den aktuella tävlingen eller från tävlingar under lång tid framöver. Självfallet är det ett problem med träningen, där det är mycket svårt att utöva kontroll — det är man medveten om. Det går naturligtvis bra att skriva särskilda yttranden om att förhållandena skall förbättras, men det gäller också att komma med konkreta förslag till åtgärder och till vilka former av kontroll man skall ha. För den som driver djur kan bruk av spö i många fall vara nödvändigt för att ge vissa tillrättavisningar. I annat fall kan föraren kanske skadas. Utskottet har därför gått på linjen att inte förbjuda användandet av spö inom travsporten.
Herr talman! Jag tror — det sade jag också i mitt anförande — att utskottet i princip ställt sig mycket välvilligt till mina förslag. Men när det gäller att driva fram bättre förhållanden för slaktdjur vet Håkan Strömberg lika väl som jag att det är djurskyddsorganisationerna som fått jobba väldigt hårt för att driva fram förbättringarna. Det har inte kommit några bönder och krävt detta. Vad beträffar spödrivning var mitt yrkande att reglerna för travsporten skulle utformas av lantbruksstyrelsen, så att vi kunde ha inflytande på den — inte av travsporten själv. Det tycker jag fortfarande är ett minimikrav. Om de reglerna blir ordentligt översedda, är det väl möjligt att man också kan göra någonting för träningarna. Att dessa regler sedan inte följs framgår av en stor mängd rapporter från banveterinärerna.
Herr talman! Det görs mycket för att djuren skall ha drägliga och bra förhållanden. Jag tycker att Kerstin Anér kanske går väl hårt åt djurägarna och deras inställning i dessa frågor. Djurskyddsorganisationerna utför ett mycket behjärtansvärt arbete och skapar opinion för en bättre djurvård, men vi får inte glömma att också myndigheterna är på alerten. Man är uppmärksam på alla de områden som Kerstin Anér tar upp i sina motioner.

Herr talman! I fråga om de två motioner som avgivits från vpk och där vi föreslagit en förhandsprövning av vissa kemikalier är utskottets skrivning mycket positiv. Det framgår att även kemikommissionen har anslutit sig till vårt krav på en förhandsprövning av vissa varor. Vi räknar av det skälet med en positiv behandling av våra motioner även i den proposition som kommer att läggas fram. Därför har v! i samband med behandlingen av detta betänkande endast avgett ett särskilt yttrande, inte någon reservation. Vad gäller den motion som har mitt namn som första namn och som avser arsenikbehandling av stolpar och även andra träskyddsfoder redovisar utskottet en rad förslag till åtgärder dels på importens område, dels när det gäller den framtida kontrollen av sådana här ämnen. Dokumentationen beträffande tidigare använda ämnen skall göras tidsenlig. Även i det avseendet har vi nöjt oss med att enbart avge ett särskilt yttrande. Det finns dock vissa brister när det gäller behandlingen av dessa frågor. Det gäller bl.a. i fråga om behovet av att attackera de arsenikhärdar som tidigare arsenikimpregnering skapat och de deponeringsplatser som finns. I detta sammanhang är sliprar och andra rötskyddsbehandlade trävaror aktuella. Men det problemet får vi tackla i ett annat sammanhang. Anledningen till att vi inte heller på denna punkt har reserverat oss är att vi tror att man skall kunna komma fram till en lösning av dessa frågor. Jag har inget yrkande att framställa i den här debatten. Överläggningen var härmed avslutad.
Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 5 behandlas en moderat motion om stöd till trädgårdsnäringen. Tyvärr kom den motionen ej att tas upp under vårriksdagen i samband med behandlingen av övriga motioner som gällde trädgårdsnäringen. 1974 års trädgårdsnäringsutredning avlämnade sitt betänkande i maj 1982. I ett frågesvar i riksdagen den 14 januari 1983 utlovade jordbruksministern en särskild proposition med förslag till åtgärder för att främja trädgårdsnäringen. Men ingenting hände. I ett frågesvar den 6 mars 1984 fick jag klart besked av jordbruksministern att regeringen inte längre tänker sig några bestämda åtgärder i ett samlat paket för trädgårdsnäringen. I den moderata motion som nu behandlas pekar vi motionärer på en del av de problem som trädgårdsnäringen har. Det gäller lönsamhetsvariationerna som kan vara ganska stora mellan olika år, tullfrågorna, skördeskadeskyddet, kontrollfrågorna rörande bekämpningsmedelsrester i främst importerade grönsaker m.m. Vi motionärer anser det vara angeläget att regeringen med uppmärksamhet följer utvecklingen inom trädgårdsnäringen och snarast vidtager lämpliga åtgärder. I olika framställningar under året har man från Trädgårdsnäringens riksförbund, TRF, pekat på de lösningar som man anser vara angelägna. Jordbruksutskottet understryker i sitt enhälliga betänkande vikten av ”att regeringen och berörda myndigheter med uppmärksamhet följer utvecklingen på området och vidtar de åtgärder som kan befinnas erforderliga för att ytterligare stödja näringen”. Det kan finnas skäl att något uppehålla sig vid några av de punkter jag tidigare berört. Variationerna i inkomst för den enskilde trädgårdsföretagaren kan ha sin grund i olika faktorer. Skördeskador på grund av ogynnsam väderlek är inte ovanliga i fråga om den fältmässiga odlingen. I år t.ex. har svåra skador uppstått på Gotland. För ett par år sedan drabbades nordvästra Skåne. En stor skörd hos flertalet odlare eller en stor dumpingimport pressar ned priserna kraftigt, och det kan leda till mycket ojämn inkomst för vissa odlare under olika år. Det är därför mycket angeläget att trädgårdsnäringen på något sätt kan inlemmas i det nya skördeskadeskydd som vi förhoppningsvis snart får inom jordbruket. Ten skrivelse till finansdepartementet har TRF hemställt om att trädgårdsföretagare, i likhet med fiskare, får utnyttja systemet med allmän investeringsreserv och allmän investeringsfond i inkomstutjämnande syfte. Det förefaller mig kunna vara en lämplig lösning på problemet med stora inkomstvariationer. Herr talman! I våras behandlade riksdagen frågan om tullavgiften på vissa trädgårdsprodukter, t.ex. snittblommor och vitkål. Riksdagen följde skatteutskottets enhälliga förslag. Man skrev att ”utskottet finner det emellertid motiverat att tillgripa åtgärder inom tullområdet för att värna om trädgårdsnäringen, t.ex. för att komma till rätta med besvärande lågprisimport med åtföljande marknadsstörningar. Den urholkning av tullskyddet som inflationen innebär medför enligt utskottets uppfattning allvarliga konsekvenser för den svenska trädgårdsodlingen”. Tullsatserna, som ännu gäller, fastställdes 1979. Jag ser med förväntan fram emot vad regeringen kan komma att göra här. I jordbruksutskottets betänkande sägs att man arbetar med frågan i regeringskansliet och att resultatet av undersökningen skall redovisas under det instundande vinterhalvåret. Det är angeläget att något händer snabbt. Låt mig peka på några siffror från jordbruksnämnden när det gäller import av vitkål och rödkål. Här är Västtyskland den störste exportören till Sverige. Under tiden den 1 januari-den 30 april importerade vi 6 808 ton år 1983 och 4 989 ton år 1984, alltså en viss nedgång. Men hur var det med priset? År 1983 kostade kålen 59 öre per kilo, men i år kostade den hela 2:24 kr. Med den form av dumpingpris som förekom 1983 kan man slå ut den svenska odlingen. I längden blir konsumenterna lidande på en sådan politik och får betala ett högre pris när den egna odlingen är utslagen. Inom näringen är man nu orolig för vad som kommer att hända under våren 1985. När varorna dumpas på det sätt som skett från Västtyskland fungerar inte tullskyddet. Därför måste det ses över snarast.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

Herr talman! I vissa större företag finns sedan något årtionde statliga styrelserepresentanter. I en motion av två socialdemokratiska ledamöter — Jan Bergqvist och Nils Svensson — föreslås att ett centralt sekretariat skall inrättas, med uppgift att biträda dessa ledamöter i deras verksamhet. Bakgrunden till motionärernas yrkande är att det uppenbarligen inte funnits någon verklig samordning mellan dessa olika ledamöters verksamhet och att en sådan samordning är önskvärd. Jag har i näringsutskottet reserverat mig till förmån för de tankar motionärerna för fram, eftersom jag anser att de är riktiga. Ändamålet med att utse samhällsrepresentanter i större företags styrelser måste rimligen vara att de skall företräda andra intressen och synpunkter än dem som eljest kommer till uttryck i styrelserna. De skall kunna företräda andra värderingar och ha en självständig linje beträffande företagens allmänna policy. När man införde ordningen med statliga styrelserepresentanter fanns det ett politiskt och tankemässigt samband mellan detta och statens ansvar för industripolitiken i stort. Skall tankar av detta slag kunna förverkligas, måste de statliga representanterna kunna uppträda gemensamt och samordnat i vissa lägen. Det kräver naturligtvis att de har en kontinuerlig kontakt med varandra, att de utbyter informationer och har tillgång till relevant material som grund för sina uppdrag. I dessa stycken har det uppenbarligen brustit. Bara sporadiskt har det från regeringshåll anordnats kontaktsammanträden, och något samordnat arbete tycks egentligen inte ha förekommit. Detta är att överge den ursprungliga tanke som fanns och att inte ge de offentliga ledamöterna stöd i deras uppgift. Det är snarast så att motiven att stärka de offentliga styrelseledamöternas roll har ökat på senare år. Det har att göra med många omständigheter. Teknologioch industripolitiken står inför viktiga vägval. Frågorna om multinationellt beroende ställt mot större nationell självständighet är också oerhört aktuella. Politiskt starkt kontroversiella strävanden på dessa områden liksom på arbetsorganisationens område drivs från t.ex. Svenska arbetsgivareföreningen. Det måste vara samhälleliga styrelseledamöters uppgift att här företräda samhällets, dvs. de breda skikten medborgares, intressen med konsekvens och kraft. För detta behövs självständig information och självständigt handlande. Ett sekretariat är därför nödvändigt och motiverat. Det är också oundgängligen nödvändigt att förbättra övriga kontaktmöjligheter mellan styrelseledamöterna, t.ex. via regelbundna sammankomster. Det har hävdats att detta skulle stöta på hinder i form av den budgetpolitiska rödpennan, men det skall då också erinras om att sådana kostnader kan ge mångfaldig utdelning i annan form, som kommer samhället och medborgarna till godo. Därför har jag i reservationen hävdat att man åtminstone bör ha siktet inställt på att inrätta ett sådant sekretariat som motionärerna har föreslagit. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Banker och försäkringsbolag är inte vilka företag som helst. De har en central roll i det ekonomiska livet, och det gäller naturligtvis speciellt bankerna. De styr också stora penningsummor. Även om de många gånger är underkastade de regler som gäller för penningmarknaden i dess helhet kan de i viss utsträckning gå med egna vågor över havet. De har alltså direkt och indirekt ett stort inflytande över näringslivet, och det är skälet till att samhället har en närmare kontroll över banker och försäkringsbolag än över andra företag inom näringslivet. Man kan säga att samhället vid sidan av den allmänna lagstiftningen och den ekonomiska politikens medel utnyttjar tre olika instrument för att påverka banker och försäkringsbolag. Det första instrumentet är riksbanken, som är ett centralt instrument för att genomföra statsmakternas intentioner med avseende på penningpolitiken. Det andra instrumentet är bankoch försäkringsinspektionerna, vars viktigaste arbetsuppgifter är att övervaka banker och försäkringsbolag utifrån målsättningen att skydda insättarnas och försäkringstagarnas intressen. På senare år har också dessa inspektioner kommit att spela en roll när det gäller de etiska regler som alltid måste styra exempelvis en banks inoch utlåning. Det tredje instrumentet — inte minst för att markera samhällsintressets legitimitet — utgörs av de offentliga ledamöterna i affärsbankernas och försäkringsbolagens styrelser. De har ett mera allmänt mandat för att i en dialog med styrelsen i övrigt föra fram samhällsintresset i olika avvägningsfrågor. När man ser helhetsbilden kan man alltså säga att de offentliga styrelseledamöterna ingalunda utgör det viktigaste instrumentet för samhällets påverkan när det gäller banker och försäkringsbolag, men att de är en viktig del i helheten. Moderaternas och folkpartiets representanter i näringsutskottet har nu, efter att vi har diskuterat frågan om hur vi skall gå vidare beträffande de offentliga styrelserepresentanternas roll, skrivit särskilda yttranden, där de markerar att de egentligen har varit och är motståndare till att staten utser offentliga ledamöter i affärsbankernas styrelser. Motståndet från dessa partiers sida verkar inte vara alltför intensivt. De skulle självfallet annars ha försökt att riva upp beslutet om offentliga styrelseledamöter i banker och försäkringsbolag under de borgerliga regeringsåren. Hade de känt starkt i frågan i dagens läge skulle de ha reserverat sig i stället för att skriva de särskilda yttrandena. Detta var snarast en notering, herr talman. Vad vi närmast diskuterar här i dag är en enskild socialdemokratisk motion med förslag om att inrätta ett centralt sekretariat för dessa offentliga styrelserepresentanter. Vpk har i utskottet reserverat sig till förmån för motionen, medan utskottet i övrigt förordar ett avslag på densamma. Jag vill bara med några ord motivera varför utskottsmajoriteten förordar ett avslag. Det är viktigt att finansdepartementet även fortsättningsvis förblir huvudman för de offentliga styrelseledamöterna, att det inom de ramar som lagstiftningen i övrigt ger finns en direktkontakt mellan departementet och olika offentliga styrelseledamöter. Vi tror att det är det bästa sättet att garantera en smidig och bra hantering av olika frågor som kommer upp i dessa styrelsesammanhang. Vi tror också, uppenbarligen i motsats till motionärerna, att de offentligt utsedda styrelseledamöterna har tillräcklig erfarenhet och integritet för att kunna fullgöra sin arbetsuppgift — i förekommande fall, som jag sade, i kontakt med finansdepartementet utan att för den skull behöva ett antal sekreterare till sitt förfogande. Vidare anser vi att nuvarande ordning i grunden är smidig och obyråkratisk och icke alltför kostnadskrävande. Utskottet har därför inte ansett att det finns tillräckliga skäl för att bygga upp en byråkrati kring de offentliga styrelserepresentanterna.

Vi tror inte att det behövs någon stor utredningsapparat för detta, utan vi tror att detta i allt väsentligt bör kunna fungera på ett bra sätt även framöver. Herr talman! Jag tror inte att vi fullt ut skall tolka näringsutskottets yttrande på den här punkten som att utskottet skulle vara helt nöjt med nuvarande ordning. Som framgår av betänkandet uttalar sig utskottet för en mer regelbunden och frekvent kontakt mellan de offentliga styrelseledamöterna och finansdepartementet, för att man därigenom skall effektivisera styrelseledamöternas arbete. Det bör också vara naturligt, tycker vi, för offentliga styrelseledamöter att i större utsträckning än som nu sker, utan att för den skull kollidera med gällande bankoch försäkringsrörelselagstiftning, ta upp informella diskussioner med riksbank och med bankoch försäkringsinspektion när man känner det behovet. Självfallet måste de sekretessregler som finns i detta sammanhang alltid respekteras. Men vi tror ändå att mer kan göras på denna punkt, och vi tror också att de offentliga styrelseledamöterna är inriktade på detta, om behov skulle föreligga. Men vi tror även att det är riktigt att utskottet markerar att det ligger i riksdagens intresse att så sker. Som sagt: Inte minst de senare kontakterna med bankoch försäkringsinspektionerna kommer att bli viktiga framöver när de affärsetiska diskussionerna framstår som alltmer centrala — vi har sett flera konkreta exempel på det. Herr talman! Detta är de argument som utskottet i sin diskussion kring den här motionen har fört fram för att inte vilja gå så långt som motionärerna vill när det gäller inrättandet av ett centralt sekretariat. Men vi understryker från utskottets sida att det finns utrymme för en utökad aktivitet och ökade kontakter mellan offentliga styrelseledamöter och de huvudmän som finns för denna verksamhet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 1 och avslag på reservationen.
Herr talman! Det som Lennart Pettersson sade är naturligtvis bra. Men samtidigt är det en illustration till det berättigade i motionärernas krav att riksdagen skall göra en sådan här påstötning. Det visar att motionärerna har haft rätt i sin bedömning, nämligen att detta inte har fungerat på ett sådant sätt som det kanske från början var avsett och som det skulle göra, om samhällets och de stora medborgargruppernas intressen effektivt skulle ha företrätts. Jag skall bara ta upp en enda punkt i det som Lennart Pettersson sade. Jag vill återge min reaktion på hans försök att framställa motionärernas krav som någonting som skulle leda till en omfattande byråkratisk organisation. Det är det inte alls fråga om. Om man försöker tänka sig det hela praktiskt kan man anta att det är någonting som både ekonomiskt och organisatoriskt kommer att ha ett ganska blygsamt omfång. Men det behövs ändå någon som sitter centralt och som kan se till att den information som ges ute i styrelserna samlas upp och att för dessa styrelseledamöter viktigt informationsmaterial skickas ut regelmässigt osv. Vidare bör naturligtvis sammankomster organiseras. Det som jag har slagits av när jag har försökt se litet på dessa ting är att det även på den tiden när budgetläget medgav en generös attityd, fanns ett av allt att döma mycket svalt intresse för att göra den här i och för sig rätt viktiga gruppen av offentliga styrelseledamöter effektiv och samordnad i sitt sätt att företräda de intressen de är satta att representera.

Herr talman!

Det är viktigt att de då och då kan komma samman och utbyta erfarenheter. På den punkten tror jag att jag och reservanten är överens. Men som jag sade inledningsvis tycker vi inte att det finns anledning att byråkratisera en ordning som i grunden måste fungera smidigt. När man skall agera i en affärsbanks styrelse är det inte så mycket fråga om att ha vissa bestämda utredningar till sitt förfogande utan mer om att man har kurage och vilja att föra fram värderingar i diskussionen. Jag tror att det är det viktigaste. Skall jag göra en bedömning utifrån egen erfarenhet tror jag att de offentliga styrelseledamöterna i olika bankstyrelser har fungerat hyggligt i de industripolitiska och näringspolitiska diskussioner som har förts i anslutning till frågor om vilka insatser bankerna kan göra i konkreta strukturomvandlingssituationer, när det gäller rekonstruktioner av företag osv. Vad som är nytt är de etiska frågor som har dykt upp på senare år i anslutning till skatteplanering och liknande, och det är där jag har efterlyst ytterligare informella kontakter. I sådana sammanhang kan ju diskuteras i vilken usträckning bankernas affärsmässiga synpunkter skall vara styrande och i vilken usträckning övergripande etiska synpunkter — det som kallas god företagssed — skall komma in i bilden. I den avvägningen behöver vi mer samspel på informell basis med exempelvis bankinspektionen. Jag tror att motionärerna och reservanten i viss utsträckning skjuter mygg med kanoner. Jag tycker att vi skall ta fasta på de möjligheter till förbättringar som finns inom det nuvarande systemets ram och i varje fall inte f.n. överväga tanken att byråkratisera verksamheten alltför mycket. Med detta vill jag än en gång yrka bifall till näringsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag är också rädd för att Lennart Pettersson och reservanten är ganska överens, som Lennart Pettersson uttryckte det. Herr talman! Den här delen av diskussionen, som handlar om på vilket sätt samhällets styrelserepresentanter i bl.a. affärsbankerna skulle kunna bli effektivare, har jag egentligen ingen anledning att ta del i. Skälet till det är enkelt. Vi har hela tiden motsatt oss att staten skall utse eller godkänna representanter i företagsstyrelser. Vi har heller aldrig själva nominerat några ledamöter till de uppdragen. Det är naturligtvis också skälet till att vi inte har sett någon anledning att avge reservation i ärendet utan nöjt oss med en markering i form av ett särskilt yttrande. Vi anser att det inflytande som staten måste ha över näringslivet skall utövas på annat sätt än genom att utse representanter i olika styrelser. Det finns flera anledningar till att folkpartiet tar avstånd från statlig styrelserepresentation. I en marknadsekonomi är det med hjälp av generella regler, lika för alla företag, som regering och riksdag skall ange spelreglerna för näringslivet. Vi har också pekat på att det mandat som ges i regel är utomordentligt vagt och att det därför i praktiken inte låter sig kontrolleras. Det går inte heller att bortse från risken att den statliga representanten blir ett slags gisslan i styrelsen. När han eller hon har deltagit i ett beslut kan statsmakterna anses bundna av det. När det gäller affärsbankerna är det dessutom så att statsmakterna på annat sätt har ett mycket stort inflytande — genom banklagen, genom bankinspektionen och genom riksbanken, vilket Lennart Pettersson mycket riktigt har visat på. Nu säger socialdemokraterna i utskottet nej till det centrala sekretariat som motionärerna har krävt — ett förslag som bl.a. skulle innebära en ytterligare möjlighet för regeringen att styra de offentliga styrelserepresentanterna. Det är givetvis bra att motionen inte vinner gehör. Men det finns en hel del smolk i glädjebägaren. Vi vet att förslaget har sitt ursprung i ett socialdemokratiskt kongressbeslut, där det ingår flera åtgärder som innebär att staten tar ett allt fastare grepp om näringslivet. Ett sådant förslag skall vi snart behandla i riksdagen, nämligen att regeringen i framtiden också skall godkänna bankstyrelsernas val av ordförande. Det förslaget, som man ställt utan andra motiveringar än att just öka regeringens makt över näringslivet, borde gå samma öde till mötes som det förslag vi behandlar i dag. Men det vågar vi väl knappast hoppas på. Under alla omständigheter kommer folkpartiet att avvisa också det förslaget. Vi anser alltså att den offentliga styrelserepresentationen på alla nivåer bör avskaffas.

Herr talman! En kommentar i förbifarten. Det är ofta som representanter i samtliga partier i politiska tal, inte minst här i kammaren, talar högstämt och vackert om att vi här i landet har en grundlag, att denna grundlag som ett av sina viktigaste syften har att se till att det blir medborgerlig insyn och öppenhet och att denna medborgerliga insyn och öppenhet — denna offentlighetsprincip — är central för rättssamhällets bestånd. Men så fort någon hävdar att det allra minsta lilla fragment av denna grundlags anda skall gälla bland de ekonomiskt mäktiga i samhället stiger vissa partiers representanter upp och säger: Det skall vi inte ha. Där skall fåtalsväldet råda och den bristande insynen för alltid vara helig!

Herr talman! En kommentar till kommentaren. Det är just för att undvika fåtalsvälde som vi är emot den här typen av centralisering. Naturligtvis är vi som liberaler bekymrade över den utveckling som innebär att staten och näringslivet mer och mer vävs samman, att fler och fler människor i ledande ställning sitter inte bara på två eller fyra eller sex utan på kanske tio stolar samtidigt. Vi ställer inte upp på att det är, som Jörn Svensson brukar säga, i samhällets intresse. Jag tror inte att det är så. Enligt folkpartiets uppfattning skall politikernas inflytande utövas genom att man i stället sätter upp ramar för näringslivet. När man har gjort det skall man vara fri att övervaka att de reglerna följs. Man skall inte sugas in och bli en del av beslutsapparaten i näringslivet, Jörn Svensson. Det skall föras en debatt mellan företagsintresse och samhällsintresse — visst skall det vara så! Men den skall föras öppet, inför medborgare och massmedia. Den får inte bli ett slags stilla mummel över sammanträdesborden i bankernas direktionssalar!

Herr talman! Lennart Pettersson underströk vikten av att man beaktar de banketiska frågorna och sade att de på allvar har dykt upp den senaste tiden. De banketiska frågorna har emellertid funnits hela tiden under årens lopp, men det har varit svårt för offentliga styrelserepresentanter att med kraft driva dem i styrelserna. Varför det? Jo, skälen är många. Ett skäl, vågar jag påstå, är att ett flertal styrelseledamöter i bankerna fram till den stora offentliga debatten om bankinspektionen och banketiken aldrig hade läst ett enda meddelande från bankinspektionen om etikfrågor. Jag har ingen vetenskaplig grund för detta påstående, utan jag baserar det på resultatet av en personlig enkät och samtal med ett antal ledamöter, både privata och offentliga. De har öppet deklarerat att de aldrig någonsin tidigare, trots flera års erfarenhet, läst ett enda meddelande från bankinspektionen om banketik. Om vi däremot hade haft ett litet utredningssekretariat, hade den aspekten kunnat beaktas. Det är inte alls fråga om någon stor byråkrati, utan ett litet utredningssekretariat som, om man så vill och anser det vara en fördel, kan läggas under finansdepartementet. De försök som har gjorts från offentliga representanter i bankstyrelserna att driva de banketiska frågorna har inte lett till det genombrott som behövs förrän på senare tid till följd av den offentliga debatten. Det beror på att man tidigare inte har kunnat presentera genomarbetade förslag. Det kan finnas skäl för en offentlig representant i ett försäkringsbolags styrelse att driva en lågprispolitik. Han kan påvisa att det på lång sikt är till fördel för företaget. Men det stöter naturligtvis på patrull, eftersom majoriteten i styrelsen i första hand ser till de kortsiktiga vinstintressena.

Det finns alltså sådana här problem i sammanhanget. Min egen erfarenhet som representant i både försäkringsbolag och bank är att det visst går att påverka styrelsen inför beslut. Det är inte alls svårt att — som Lennart Pettersson säger — i de sammanhangen uttala värderingar samt tala om vad man tycker och tänker. Vad man kan göra är att låt mig säga påverka på marginalen med argument som de privata aktieägarna accepterar. Ibland kan man ha värderingar som de privata aktieägarna inte accepterar. Naturligtvis kan man föra fram de värderingarna, men det hjälper ju inte.

Sådana sammankomster anordnas i bästa fall en gång om året för representanter i banker. Dessa sammankomster är mycket bra men löser inte alla problem, eftersom de inte är så frekventa. Representanterna i försäkringsbolagen har såvitt jag känner till inte någon gång på 30 år samlats för att utbyta gemensamma erfarenheter. Systemet med offentliga styrelserepresentanter är ett bra system. Det är dock synd att vi inte utnyttjar denna möjlighet på ett effektivare och bättre sätt. Hade vi haft en basorganisation, ett litet centralt sekretariat, såsom stöd, är jag ganska säker på att diskussionen om banketiken varit mycket effektivare för många år sedan och att representanterna i försäkringsbolagen med större kraft och framgång hade kunnat driva en lågprispolitik i försäkringsbolagen. Jag tror att vårt förslag har framtiden för sig. Systemet med offentliga styrelserepresentanter är självklart. De beslut som de stora bankerna och försäkringsbolagen samt näringslivsstiftelserna fattar har konsekvenser på så gott som alla samhällsområden. De påverkar staten, kommunerna, de anställda, miljön, kommunikationerna och de sociala förhållandena. Därför är det viktigt att beslut inte fattas enbart ur snäva vinstperspektiv utan att det kommer in olika bedömningar och erfarenheter. Vi har framlagt ett förslag som skulle kunna förbättra och stärka den sidan. Eftersom man i reservationen direkt yrkar bifall till motionen, är det klart att jag i den förestående omröstningen kommer att rösta för reservationen.

Herr talman! Det var en intressant upplysning som Jan Bergqvist lämnade i denna talarstol, nämligen att såvitt han visste hade de offentliga styrelserepresentanterna vid försäkringsbolagen inte någon gång under hela den tid som de funnits till sammanträffat och diskuterat gemensamma erfarenheter. Är det så, är det mycket beklagligt. Det är just i detta avseende som utskottet vill få ändringar till stånd. Om det är så illa ställt när det gäller de offentliga representanterna i försäkringsbolagen, är en ändring viktig att göra. Vi hoppas livligt att sådana sammankomster kommer till stånd. De offentliga styrelserepresentanterna måste någon gång få utbyta erfarenheter. Jag vill emellertid säga till Jan Bergqvist att det inte behövs något särskilt centralt sekretariat för att ordna detta. Det räcker med att departementet skickar ut kallelser. Jan Bergqvist påstår vidare att de banketiska frågorna ingalunda har kommit in i diskussionen när det gäller offentliga styrelserepresentanter i bankerna under senare år. De har funnits där hela tiden, men de offentliga styrelseledamöterna har inte, på grund av att de inte har haft något sekretariat till sitt förfogande, kunnat ta tag i frågorna. Han hade frågat hur många som hade läst bankinspektionens meddelanden och fått ett väldigt nedslående svar. Men, Jan Bergqvist, det finns inget med nuvarande uppläggning som hindrar att man har kontakter med bankinspektionen på det här området. Tvärtom är det den naturligaste sak i världen att vi verkligen utnyttjar de myndighetsresurser som finns och begär information och upplysningar, men det kan vi göra som det är organiserat redan nu. Det behövs inte heller för det något särskilt, centralt sekretariat. Bara postgången organiseras på ett litet bättre sätt, klarar man den situationen. Jan Bergqvist har i viss utsträckning en felaktig uppfattning om vad de offentliga styrelserepresentanterna kan och skall göra i den här situationen. De skall inte vara några extradirektörer i affärsbankerna, utan de skall just stå för de värderingar som kanske inte annars kommer fram så särskilt klart i ägarkretsens diskussioner. Där kan vi också luta oss mot de närbesläktade värderingar som de anställdas representanter i styrelsen har. Men til syvende og sidst är det naturligtvis ägarintresset som har övermakten i styrelserna, eftersom dess företrädare är i majoritet. Och enligt de lagar som gäller skall de ha den övervikten i styrelsen; annars hade riksdagen rimligen fattat ett annat beslut. Jag tror inte att vi skall uppfatta de offentliga styrelserepresentanternas roll på det viset att de skall komma med en massa detaljerade förslag om hur olika sakfrågor konkret skall lösas.

Därför tror jag inte att vi skall hoppas att de offentliga styrelserepresentanterna kan ha den mycket långtgående arbetsuppgiften att de så att säga på det konkreta planet skall kunna driva alternativ till den förda politiken. De skall stå till tjänst med värderingar som de vill föra fram och som bryts i en öppen diskussion i styrelsearbetet. Om de inte får gehör för sina synpunkter, har de i sista hand riksdag och regering att ta till för att ändra på de spelregler som finns. Men vi tror ändå att det är viktigt att de här värderingarna kommer fram redan i styrelsearbetet på samma sätt som när det gäller de anställdas intressen. Representanter för dessa finns alltså med i de större företagens styrelser, inte i egenskap av majoriteter men som minoriteter, just för att de skall kunna driva de anställdas speciella intressen. På samma sätt skall det vara med de offentliga resentanterna i affärsbankernas styrelser, i försäkringsbolagens styrelser och i stiftelserna.
Herr talman! Det är möjligt att uttrycket centralt sekretariat för tankarna fel. Uppenbarligen innebär det i Lennart Petterssons föreställningsvärld en stor, byråkratisk apparat. Om man läser motionen litet närmare, tror jag att det ändå framgår att det inte alls är det vi tänker oss. Men det är å andra sidan något mer vi tänker oss än att sekretariatet bara skall ha funktionen att ordna sammankomster med de offentliga representanterna. Jag tar fasta på det som Lennart Pettersson säger om att det behövs sammankomster mera regelbundet. Framför allt behövs sammankomster för försäkringsrepresentanterna, eftersom det över huvud taget inte förekommer några sådana på det området. Dessutom behövs någonting därutöver. Låt mig ge ett litet kanske löjligt exempel med anledning av det som Lennart Pettersson sade om byråkrati. Som ledamot i en bankstyrelse kontaktade jag bankinspektionen för att höra om man kunde sända mig de banketiska meddelandena per post. Men det går inte i dag, med nuvarande ordning. Dessa meddelanden skickas till bankcheferna. Jag kan naturligtvis få dem loss genom ett antal krångliga vägar, men jag kan alltså inte automatiskt få dem med posten allteftersom de kommer ut. Lennart Pettersson säger att jag har en felaktig uppfattning om de offentliga ledamöternas roll i företagen. Men det har aldrig föresvävat mig att de offentliga representanterna skulle agera direktörer och ta ställning till alla möjliga detaljer. Jag håller med Lennart Pettersson om att det är principfrågorna som man skall koncentrera sig på. Men ibland, i de stora frågorna, räcker det inte med att bara framföra värderingar. Man måste kunna underbygga sitt resonemang med konkreta uppgifter och argument som man kan behöva åtskillig tid och kraft för att samla ihop. Ofta ställs man som offentlig representant inför alternativet att bara kunna påverka på marginalen i kraft av de argument som de privata aktieägarna accepterat; det sker ofta. Man skulle dessutom kunna lägga fram ett bättre alternativ till prispolitik eller någon åtgärd i ett viktigt beslut, men dels är det tekniskt svårt att ta fram underlaget för att presentera ett helgjutet bra alternativ, dels vet man att ett sådant alternativ är dömt i förväg med tanke på hur majoriteten i styrelsen ser på vissa frågor. Då skulle det vara av värde om man i något annat sammanhang kunde redovisa sina erfarenheter för att se om de kunskaper som man har fått i beslutsprocessen kan tas till vara för att utveckla nya och bättre principer för företagens skötsel. Det vi föreslagit är i och för sig ingen mirakelmedicin och inte någonting konstigt. Det innebär att systemet med offentliga representanter, i grunden ett bra system, får bättre förutsättningar att verka. Lennart Pettersson var själv missnöjd med hur det fungerar i dag. Jag är med på de förbättringar Lennart Pettersson föreslår. Jag tror att man med ganska små medel och till rätt små kostnader kan gå ett steg vidare inom en snar framtid.
Herr talman! Jag vill än en gång understryka att utskottet ställt sig bakom tanken på en utökad service från finansdepartementets sida, från bankinspektionens och försäkringsinspektionens sida samt från riksbankens sida till stöd för de offentliga styrelserepresentanternas arbete. Låt det inte råda något tvivel på den punkten. Jag måste säga att jag blev förvånad när Jan Bergqvist berättade om sina erfarenheter då han begärde att få sig banketiska meddelanden tillsända från bankinspektionen. Den saken har inte kunnat ordnas upp. Detta hör just till de områden där jag tycker att om inte bankinspektionen själv kan ändra sig, då bör finansdepartementet ta ett initiativ. Jag håller helt med Jan Bergqvist om att de affärsetiska diskussionerna många gånger är viktiga på styrelsesammanträden. Då bör man ha det underlag som myndigheterna sänder ut till alla andra berörda. Här spelar de offentliga styrelserepresentaterna en viktig roll, för de etiska reglerna handlar i mångt och mycket just om hur samhällsintressen vägs mot andra intressen, i det här fallet bankernas affärsmässiga intressen. Det måste ju gå att ordna. Där skall vi gemensamt kunna hjälpas åt och få en förbättring till stånd. Än en gång, herr talman, för att avsluta den här diskussionen: Styrelsearbetet i banker liksom i andra företag handlar om övergripande policyfrågor, där styrelseledamöterna — oavsett om de är offentligt tillsatta eller ägarintressenter — redovisar sina värderingar och sin övergripande inriktning. Sedan blir det direktörens uppgift att på basis av diskussionen utarbeta de konkreta förslag som blir resultatet. Jan Bergqvist sade, måhända med en uppgiven suck, att även om de offentliga styrelserepresentanterna med stor möda själva skulle utarbeta ett konkret underlag för handlingsalternativ, vet man ju hurdan styrelsens sammansättning är totalt sett, så förslagen skulle bara föras undan om det inte fanns något intresse på den andra kanten. Ja, sådan är ju situationen. Riksdag och regering har mig veterligt inte velat ha någon annan situation. Man har ansett att ägarintresset til syvende og sidst skall ha sista ordet. Den roll de offentliga styrelserepresentanterna kan spela i sådana här sammanhang är att med kraft föra fram de samhälleliga värderingarna. Därmed kan de göra en insats. Jag tror det är deras viktigaste uppgift, och jag tycker den skall förbli det.

Herr talman! I föreliggande betänkande från konstitutionsutskottet behandlas 15 motioner i vitt skilda kommunala frågor. Utskottet erinrar om att sedan den nya kommunallagen trädde i kraft 1977 har det förts fram flera förslag och flera utredningar har arbetat och arbetar.

Det skulle, herr talman, föra alltför långt att gå in på alla detaljer som redovisas i betänkandet. Jag ber därför att få koncentrera mig på reservationerna. Ett viktigt sätt att stärka den kommunala demokratin är otvivelaktigt att dela kommuner. Ofta har det visat sig att det är den bästa lösningen. De erfarenheter som vi har hittills torde i allt väsentligt vara positiva. Därför finns här en gemensam borgerlig reservation, och jag ber ledamöterna att uppmärksamma att det på grund av ett tekniskt missöde hade fallit bort att såväl moderaterna som folkpartiet självfallet stöder den reservation för vilken Bertil Fiskesjö och Sven-Erik Nordin står. Det är förvisso inte konstruktivt att som utskottsmajoriteten och regeringen förorda restriktivitet när det gäller kommundelningar. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservation 3. En annan fråga som kan tas uppi det här sammanhanget gäller direktval till lokala organ. Här finns en reservation av centern och folkpartiet. Vi från moderat sida är inte beredda att gå så långt att vi nu generellt säger att man bör tillgripa direktval till de lokala organen. Det är möjligt att detta är en utväg för framtiden, men det är inte alldeles säkert att det är en bra utväg. Vi är tveksamma på den här punkten. Av de erfarenheter som hittills finns och de försök som har gjorts med lokala organ över huvud taget framgår att det finns klara tendenser till att ett nytt byråkratiskt led samtidigt växer fram. Under alla omständigheter finns det anledning att avvakta erfarenheterna från den pågående försöksverksamheten i de s.k. frikommunerna. Men vi har här velat markera vår tveksamhet. Vi säger inte nej, men vi vill alltså avvakta de erfarenheter som man kan nå, och vi har framhållit detta i ett särskilt yttrande. Frågan om den kommunala vårdnadsersättningen har aktualiserats i en moderat motion. Visserligen har regeringsrätten för några år sedan förklarat att en sådan här kommunal vårdnadsersättning strider mot den kommunala kompetensen. Men vi vet nu att Lunds kommunfullmäktige med stöd av socialtjänstlagen fattat beslut om att kommunal vårdnadsersättning från 1986 skall utgå till barnfamiljer. Beslutet har överklagats, och ärendet ligger nu hos kammarrätten. Från moderat sida — och också från centerns sida — har det emellertid ansetts angeläget att man får till stånd en utredning och att denna lägger fram ett förslag till ändring av kommunallagen, så att det inte kan råda någon tvekan i framtiden om kommunernas rätt att ge en sådan här vårdnadsersättning. Jag ber att få yrka bifall till reservation 5. Tre motioner handlar om näringspolitiska frågor. Förslagen torde i allt väsentligt falla inom ramen för stat-kommun-beredningens arbete. Men det finns ändå anledning, menar vi från moderat sida, att i anslutning till motion 1387 av Margit Gennser understryka att kompetenslagstiftningen när det gäller kommuners engagemang i näringslivsfrågor för framtiden måste vara ytterligt restriktiv. Jag yrkar bifall till reservation 6. När det gäller kommunalbesvär har det väckts två motioner. Margit Gennser har i den tidigare nämnda motionen ett yrkande, och motion 470 av Allan Ekström tar upp en annan fråga i det här sammanhanget. Demokratiberedningen har fått tilläggsdirektiv och bör alltså ha förutsättningar att se på frågan om den modernisering av reglerna för kommunalbe svär som Margit Gennser efterlyser. Allan Ekström tar upp en annan fråga: Vad gör man med oefterrättliga kommuner? Här har vi det beryktade exemplet från Sigtuna, där man frankt förklarade att man inte var beredd att ändra sina beslut. Vad gör man i en situation där ett beslut visserligen ändras eller undanröjs men det finns ett tidigare beslut i samma sakfråga? Hela vårt demokratiska system förutsätter att kommunerna följer spelets regler. Utskottet hänvisar till civilministerns frågesvar för några veckor sedan. Vi anser emellertid inte att detta är tillräckligt. Från moderat sida efterlyser vi en hårdare reaktion. Vi efterlyser kort och gott förslag från regeringen om sanktioner mot kommuner som inte följer lagen utan sätter sig över denna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 7. Något skall också sägas om några särskilda yttranden. I och för sig skulle det kanske vara önskvärt att närmare diskutera och penetrera frågan om bl.a. den kooperativa verksamheten. Vi moderater menar dock att demokratiberedningen fått i uppdrag att ta upp dessa frågor och har därför ansett det vara en överloppsgärning att ansluta oss till den reservation som centerpartiet har lagt fram. När det gäller den kommunala planeringen, som också aktualiseras i motion 1387, bör det vila på stat-kommun-beredningen att i det här sammanhanget undanröja den bråte av onödig kommunal planering som åläggs av statsmakterna. Vi markerar vår syn i ett särskilt yttrande. Så, herr talman, har vi till sist frågan om den kommunala revisionen. Jag vill här hänvisa till rättelsebladet. Ett särskilt yttrande från moderata samlingspartiets representanter hade fallit bort. Vi förutsätter att stat kommun-beredningen beaktar det här problemet och nöjer oss därför nu med ett särskilt yttrande. Det är väsentligt att se över formerna för och innehållet i den kommunala revisionen. Utskottet hänvisar till den fackrevision som ofta förekommer genom bl.a. Kommunförbundets försorg. Däremot nämner inte utskottet någonting alls om själva sakrevisionen, som är väl så viktig. Uppenbarligen finns det brister när det gäller den kommunala revisionen, och allteftersom styrapparaten intensifieras och kommunerna expanderar finns det anledning att rätta till de brister som finns på det här området. Herr talman! Det är alltså flera intressanta frågeställningar som tas upp i det här utskottsbetänkandet. Vi kan förutsätta att många av dem kommer tillbaka till riksdagens bord vid ett senare tillfälle, när de blivit föremål för beredning av de tillsatta utredningarna.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande pryds av rubriken Kommunala frågor. Låt mig inledningsvis säga att vi här möter ett beslutsområde av mycket stor betydelse för det svenska samhällssystemet. Kommunerna är ju den del av vårt demokratiska system som alla medborgare nästan dagligen kommer i kontakt med. Kammarledamöterna har visat sitt tydliga intresse för frågan genom de totalt 15 motioner som utskottet haft att behandla i dagens betänkande. Jag skall naturligtvis inte, herr talman, kommentera samtliga motioner — även om de alla bär vittnesbörd om tankemöda och innehåller intressanta uppslag. Utskottet har inte kunnat enas på alla punkter — något sådant hade varit konstigt. Jag vill emellertid uttrycka min tillfredsställelse över den enighet som uppnåtts särskilt på en punkt. Det gäller frågan om kommunalt och kyrkokommunalt partistöd. Under relativt många år har kommunerna haft rätt att ge ekonomiskt stöd till de i kommunfullmäktige och landsting representerade partierna. Utan tvivel har det stödet haft stor betydelse när det gällt att föra ut information till medborgarna. Partistödet har också underlättat återflödet av idéer till de förtroendevalda — och så skall ju en demokrati fungera. Frågan om stödets konstruktion kan förstås diskuteras. Den konstruktion vi nu har gäller ju sedan ganska lång tid. Man kan också diskutera frågan om det kommunala partistödet skall ha en koppling till det statliga eller inte. Något kyrkokommunalt partistöd har vi som bekant inte. Men även när det gäller att öppna denna möjlighet finns det ett behov och ett tryck. Jag vill här peka på de ändringar som riksdagen gjort beträffande lagstiftningen på det kyrkokommunala området. Målsättningen har ju varit att så långt som möjligt ge kyrkofullmäktige samma beslutsrättigheter som kommunfullmäktige redan har. Man bör kunna vandra vidare på den vägen. Även kyrkolagsutskottet vid 1984 års kyrkomöte uttalade sig för att regler om partistöd borde införas. Nu har konstitutionsutskottet enats om att hela partistödsfrågan får bli föremål för behandling. Regeringen får således ta upp överläggningar med partiledarna. Det är bra att vi är eniga så långt. Även om kommunerna har stor självbestämmanderätt, regleras mycket av kommunernas liv av riksdagsbeslut, vilka i sin tur blir ledande för kommunernas beslut i en rad frågor. Även inriktningen av statens utredningsverksamhet spelar en viss roll därvidlag. I reservation nr 4 har centern därför tagit upp frågan om en vidgning av demokratiberedningens uppdrag. Vi anser exempelvis att det nu är hög tid att finna former för ett främjande av en utveckling som leder till fungerande lokalsamhällen. Frågan om den enskilde kommunmedborgarens trivsel och frågan om utformningen av hans/hennes närmiljö är viktiga frågor i det sammanhanget. I reservation nr 1 har vi tagit upp frågan om arvodesersättningen i kommunerna. Enligt vår mening fattade riksdagen ett olyckligt beslut när man 1983 beslöt att kommunerna skulle ge de kommunalt förtroendevalda ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Därmed ändrades den gamla ordningen om likställighet. Ett sammanträdesarvode skall självfallet vara lika, oavsett om deltagaren är direktör eller studerande. Han eller hon gör ju samma insats på sammanträdet. Vad finns det för rättvisa i att deltidsanställda, hemarbetande, egenföretagare eller studerande skall ha lägre ersättning än heltidsanställda höglönegrupper? Det är ju en helt befängd ordning. Reglerna för arvodessättning bör därför omprövas enligt vår åsikt. Vad sedan gäller frågan om kommunal vårdnadsersättning vill jag framhålla att vi i detta sammanhang möter växande krav ute i landet. Från centerns sida har vi länge hävdat att en rejäl statlig vårdnadsersättning måste införas. Våra motioner har dock avslagits här i kammaren med skilda motiveringar. Men kraven växer ute i landet, som jag nyss påpekade. Kraven har tagit sig sådana uttryck att man i vissa kommuner fattat beslut om kommunal vårdnadsersättning. De besluten har stått i strid med kommunallagen, och de har därför upphävts. Kommunallagen bör alltså ändras, så att kommunerna får denna möjlighet. Men den friheten vill den socialdemokratiska majoriteten i utskottet inte ge kommunerna. Någon motivering att tala om kostar majoriteten inte på sig att ge. Jag kan av detta inte dra någon annan slutsats än den att utskottsmajoriteten pricipiellt sett är motståndare till vårdnadsersättning över huvud taget. Frågan är bara om man verkligen har fullt stöd utanför riksdagen i det egna partiet. Jag skulle därför vara tacksam om socialdemokraternas representant i dagens debatt ville kommentera vad som just nu är på gång i Linköping. Enligt en artikel i novembernumret av Kommunaktuellt föreslår socialdemokraterna, som sitter i majoritet i fullmäktige i Linköping, att dagbarnvårdarna skall få lön också för vården av egna barn. Tänk om man i nästa steg utnämner varje förälder till dagbarnvårdare? Har man då inte i praktiken infört kommunal vårdnadsersättning? Såvitt jag vet får socialdemokraterna i Linköping fullt stöd för denna nya linje från både centern, kds och vpk. Herr talman! Vi har två ideologiskt intressanta frågor i utskottsbetänkandet: kommundelningar och direkt valda lokala organ. Här står klart och tydligt två åskådningar mot varandra — den centralistiska och den decentralistiska. Jag skall inte göra någon lång historieskrivning. Jag vill bara notera att vi så sent som 1951 hade 2 281 kommuner, med en motsvarande storlek på skaran av förtroendemän och förtroendekvinnor och att antalet kommuner sedan sjönk till 816 genom en tvångsreform. Länge trodde vi alla att de fortsatta sammanläggningarna skulle ske frivilligt, men i slutet på 1960-talet bytte socialdemokraterna fot, och 1974 återstod bara 278 kommuner, efter en ny tvångslag. Men opinionen levde kvar, en ny regering tillträdde, lagen ändrades, och det blev möjligt att dela kommuner. Det fanns flera fall där tvångsäktenskapet var impopulärt och där man inte växte ihop, och den icke-socialistiska regeringen biföll därför flera framställningar om delning — totalt sju stycken. Det skedde under högljudda protester från socialdemokraterna. Man ville t.o.m. pricka statsrådet Boo i dechargedebatten därför att han hade bifallit dessa väldokumenterade framställningar om delning. År 1983 lades locket på, och föredragande statsrådet i den nya socialdemokratiska regeringen kritiserade de tidigare besluten. Konklusionen i budgetpropositionen, som vann riksdagens bifall, var att det nu skulle vara slut på kommundelningarna — därför att de var fel. Det var då ytterligare delningar på gång —i varje fall ett halvt dussin — men de ärendena ligger nu i regeringens byrålåda. Hur har det nu gått i de kommuner som har delats? Har de hemska spådomarna besannats? Nej, det är tvärtom så att man är mycket belåten med vad som har hänt. Vi-andan har återvänt. Vi var en hel del som var med om kommunsammanläggningarna 1970-1973, och vi minns hur man dessförinnan sade ”vi” om den egna kommunen. Efter sammanläggningen sade kommunmedborgarna ”de” om den nya storkommunen. Men i de nydelade kommunerna har som sagt vi-andan återvänt. Den kommunala demokratin har blivit bättre, och ekonomin är bra. I Salem, för att ta ett näraliggande exempel, överväger man att sänka skatten. Jag har också tagit del av erfarenheterna från Essunga kommun, där man är belåten. Detsamma gäller Norsjö-Malå osv. Jag har en rad tidningsklipp här som jag skulle kunna erbjuda socialdemokraterna att ta del av. Tillhopataget, herr talman: Delning av kommun är i vissa fall en bra lösning både ur ekonomisk synvinkel och för den kommunala demokratin. Den möjligheten bör alltså få användas även i fortsättningen. En bra lösning är förstås också att byta regering i kommande val. Jag vill sedan helt kort säga något om direktval av lokala organ. Beslutande lokala organ är naturligtvis bra när en storkommun inte lyckas lösa de kommunaldemokratiska problemen. Men sammansättningen av ledamöterna i dessa organ återspeglar ibland inte den politiska opinionen i den kommundel där de lokala organen skall verka. Det skulle därför vara bra om det blev möjligt med direkta val till dessa lokala organ. Denna möjlighet kunde tas med i den försöksverksamhet som i övrigt är på gång. Herr talman! Jag skall sluta med att yrka bifall till reservationerna 1,2,3,4 och 5.

Herr talman! Efter ett antal år i Sveriges riksdag får var och en av oss vissa erfarenheter av arbetet här. En av de erfarenheter som jag har fått efter åtta nio år är att det är lättare att uppfatta och lära sig vad alla, oavsett vilket parti de tillhör, i tyst enighet tycker om procedurerna för de reformer vi skall genomföra än vad vi tycker om själva reformerna. Proceduren kräver att vi kräver utredning. Vi har alla — ibland under protest, ibland med en inre lättnad — accepterat eller tagit för givet att den enskilda motion eller partimotion från den allmänna motionstiden som kan leda till omedelbar lagstiftning inte finns. Oavsett hur välmotiverad motionen är och oavsett om den innehåller konkreta lagförslag eller inte gäller det som Sveriges riksdags oskrivna regel nr 1. Först måste varje förslag utredas under några år av en parlamentarisk kommitté. Frågan må vara intressant, förslaget tilltalande t.o.m. över partioch blockgränser, men definitiv ställning kan riksdagen inte ta så snabbt. Utred vidare först! är parollen. Den svenska modellen här i riksdagen kan sammanfattas i ett uttryck från det gamla Rom: Skynda lagom! Jag skall också gärna erkänna att jag i början av min riksdagsbana stundom blev gräsligt irriterad över denna utredningssjuka, och det händer fortfarande att jag blir det. Men numera har jag börjat acceptera spelreglerna, fast jag emellanåt har plenum med mig själv om det är bra eller inte att jag har gjort det.

Jag syftar i detta fall främst på motion 929 av Lars Ernestam och mig själv om interpellationsinstitutet i kommunfullmäktige. Detsamma skulle kunna gälla motioner om debattregler och bordläggning och jäv. Nu lyder den svenska modellen: Utred först! Och eftersom vi är försäkrade om att det kommer att ske och förvissade om att det blir grundligt nöjer vi oss från folkpartiets sida i denna omgång med detta. Detsamma gäller f.ö., herr talman, den kommunala kompetensen i näringslivsfrågor. I folkpartiet anser vi inte att kommuner skall ge sig in på äventyrliga stöd till näringslivet, men det forum som vi numera har fått veta skall utreda detta och där denna åsikt nu skall framföras är stat-kommunberedningen, som redan utreder frågan. I enlighet med den svenska modellen i riksdagen kan riksdagen inte säga mer just nu. Utskottsmajoriteten har däremot inte velat hänvisa till någon utredning när det gäller förslaget om direktvalda lokala organ. Eftersom vi tycker att det är en viktig angelägenhet att stärka den kommunala demokratin yrkar jag bifall till reservation nr 2. Vi är mera positiva till kommundelningar än socialdemokraterna, vilket medför att vi står bakom vad som sägs i reservation nr 3. Jag behöver inte orda längre om detta eftersom reservationen redan har tagits upp av andra reservanter. Till sist, herr talman. I ett särskilt yttrande har jag redovisat varför den kommunala kompetensen i fråga om vårdnadsersättning inte behöver utredas. Dels prövas frågan f. n. i domstol, vilket redan har nämnts, dels har vi i folkpartiet redan utrett saken för egen del. Vi önskar först och främst ett obeskattat statligt småbarnstillägg, som också kan kallas vårdnadsbidrag, och vi har inom partiet t.o.m. utrett hur det skall finansieras. Men det, herr talman, hör hemma i en annan debatt.

Herr talman! Att intresset för kommunal demokrati, kommunal kompetens och kommunalrättsliga frågor av skilda slag är stort här i riksdagen bevisas av de 15 motioner som behandlas i det här betänkandet. Vi kan också glädja oss åt att flertalet av de frågor som tas upp i motionerna redan är eller har varit föremål för utredning. Så är fallet med motionerna 1983/84:929, 932, 934 och 1412, som berör arbetsformerna i kommunfullmäktige. Dessa frågor ligger inom ramen för demokratiberedningens uppdrag, och därför räknar utskottet med att de kommer att behandlas där. När det gäller motion 1353 från centerpartiet, vari man föreslår ett riksdagsuttalande om att alla förtroendevalda bör erhålla arvode enligt enhetliga regler, kan sägas att den frågan är för tidigt väckt. De nya bestämmelserna om rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst till förtroendevalda trädde i kraft först vid senaste årsskiftet. Därför är det inte möjligt att redan på ett så här tidigt stadium göra klart för sig hur kommunerna har hanterat frågan. Har man t.ex. begagnat sig av möjligheten att ge alla grupper i samhället tillfälle att på så lika villkor som möjligt fullgöra kommunala förtroendeuppdrag? Har man i så fall beslutat att utöver enhetliga arvoden ge ersättning även för förlorad arbetsförtjänst, resekostnader och andra utgifter som föranletts av uppdraget, t.ex. barntillsyn? Utvecklingen på det här området följs av demokratiberedningen. Utskottet avstyrker därför reservation 1, och jag vill yrka avslag på den. Reservation 2 handlar om att man skall inrätta direktvalda lokala organ. Detta är en mycket aktuell fråga. Det pågår en omfattande försöksverksamhet med lokala organ redan nu i kommunerna, och det planeras ännu fler försök. Dessutom beslöt riksdagen i våras om de s.k. frikommunerna. Det är en försöksverksamhet med ökat kommunalt självstyre i nio kommuner och tre landstingskommuner. Verksamheten skall pågå under fyra år. Utskottet understryker värdet av att olika former prövas i syfte att öka medborgarnas aktiva medverkan och delaktighet i — liksom ansvar för — den kommunala demokratin för att på så sätt stärka den. Enligt utskottet bör erfarenheterna från de här försöken inväntas innan definitiv ställning till frågan om direktvalda lokala organ kan tas. Jag yrkar, herr talman, avslag på reservation 2. I reservation 3 yrkas bifall till ett krav att riksdagen skall uttala att ytterligare kommundelningar kan vara ett medel att stärka den kommunala demokratin. När utskottet förra året behandlade samma yrkande, sade vi att det någon gång kan vara motiverat av kommunaldemokratiska skäl att dela en kommun. Men utskottet anförde, att problem med kommunal demokrati bör kunna lösas på annat sätt än genom kommundelningar, t.ex. genom inrättande av lokala organ. Majoriteten i konstitutionsutskottet intar samma ståndpunkt i år. Jag yrkar avslag på reservation 3. " Icenterreservationen 4 pekas på en rad frågor som bör ingå i demokratibe redningens utredningsuppdrag. Här konstaterar utskottsmajoriteten att frågor som utveckling av kooperativa verksamhetsformer, hur informationsteknologin och de nya medierna kan användas för att vidga och fördjupa den kommunala demokratin, osv., redan ingår i demokratiberedningens uppdrag. Jag yrkar därför avslag på reservation 4. Moderaterna och centern har i reservation 5 enats om krav på bifall till moderatmotionen 1405, som syftar till att möjliggöra införande av kommunal vårdnadsersättning till föräldrar för vård av egna barn. Denna fråga har prövats, och det har klarlagts att detta inte är en kommunal angelägenhet. Frågan prövas också f. n., som Karin Ahrland sade. Sven-Erik Nordin ställde en fråga om en artikel i Kommun Aktuellt, som jag tyvärr inte har hunnit ta del av. Den gällde Linköping, där dagbarnvårdare skall få lön också för vård av egna barn. Han ställde också frågan om vi i det socialdemokratiska partiet inte tycker om kommunalt vårdnadsbidrag. Jag skulle, herr talman, gärna ge mig in i en debatt om partiets syn på vårdbidrag över huvud taget, men det ingår inte i konstitutionsutskottets kompetensområde. Jag skall därför avstå. Utskottsmajoriteten avstyrker även i detta fall motionen, och jag yrkar avslag på reservation 5. Den kommunala kompetensen i näringspolitiska frågor behandlas i tre motioner. Jag vill påminna om att utskottet våren 1983 uttalade att en översyn av den kommunala kompetensen på det näringspolitiska området borde komma till stånd. Den under 1983 av regeringen tillsatta statkommun-beredningen har enligt sina direktiv i uppgift att ta upp just de frågor som behandlas i moderatmotionerna. Dessa avstyrks därför av utskottsmajoriteten. Jag yrkar också avslag på reservation 6. I reservation 7 hemställs om bifall till motion 470, där det krävs att kommunallagen skall ändras, så att kommunalt organ inte skall ha rätt att sätta sig över domstolsutslag genom att fatta nya beslut i samma ärende. I motionen krävs vidare att regeringen skall lägga fram förslag till sanktioner mot kommuner som överträder den lagen. Jag vill i det sammanhanget hänvisa till civilministerns svar under en frågedebatt den 18 oktober i år. Civilministern underströk, att det är oacceptabelt att kommunala organ eller förtroendevalda sätter sig över givna regler för den kommunala verksamheten eller trotsar domstolarnas avgöranden i kommunala besvärsmål. Han sade vidare: ”Den långtgående frihet som kommunerna har i svenskt samhällsskick förutsätter att man från kommunal sida följer de lagar som riksdagen har stiftat. Rättsordningen tillhandahåller dessutom ett system med sanktioner mot oriktiga kommunala förfaranden.” Utskottet understryker civilministerns uttalande och avstyrker motion 470. Jag yrkar avslag på reservation 7. Det här innebär att utskottet hemställer om avslag på samtliga motionsyrkanden i betänkandet utom tre. De tre jag syftar på gäller alla partistöd — ett tar upp det kommunala partistödet, medan två behandlar det kyrkokommunala. I motion 1408 kritiseras den nuvarande utformningen av det kommunala partistödet. Motionären begär en översyn av stödet, så att det får samma utformning som partistödet på statlig nivå. Utskottet hänvisar till att en undersökning av det kommunala partistödet ingår i demokratiberedningens arbetsuppgifter. Men beslut om partistöd brukar dessutom föregås av partiöverläggningar. Enligt utskottets mening kan det uppkomma behov av som partiledaröverläggningar som ett resultat av demokratiberedningens kartläggning. I motionerna 294 och 745 föreslås att kyrkokommunalt partistöd skall införas. Tidigare har utskottet avvisat liknande förslag med hänvisning bl.a. till att det i ett stort antal kommuner inte finns kyrkofullmäktige. Men vid årets kyrkomöte bifölls en motion om att möjligheter till ett kyrkokommunalt partistöd skulle införas. Kyrkolagsutskottet hävdade då att förhållandena nu har ändrats, eftersom 1982 års lag om församlingar och kyrkliga samfälligheter medför att kyrkofullmäktige kommer att inrättas i långt fler församlingar än tidigare. Vi är inom utskottet överens om att det kyrkokommunala partistödet bör behandlas samtidigt som övriga partistöd, när det blir aktuellt med partiledaröverläggningar om partistödsfrågor. Vad utskottet anfört med anledning av motionerna 1408, 294 och 745 bör ges regeringen till känna som riksdagens mening. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Så värst mycket besked på de frågor jag ställde lämnade Wivi-Anne Cederqvist inte, och det har jag all förståelse för — hennes uppgift i den här debatten är inte särskilt munter. Men jag skall i alla fall tacka för en sak: Hon tröstade mig med att frågan om rättvis arvodesersättning var för tidigt väckt — jag var ett tag faktiskt rädd för att den var för sent väckt. För att något dröja kvar vid det problemet vill jag säga att det väl ändå är så att kommunerna har lång erfarenhet av att ge rättvis ersättning vid sammanträdena — däremot har man kort erfarenhet av att ge orättvis ersättning, nämligen den som är på gång efter fjolårets riksdagsbeslut. Jag upprepar den fråga jag ställde: Vad ligger det för rättvisa i att den högbetalde direktören får full ersättning för sin förlorade arbetsförtjänst, medan den lågavlönade studeranden inte får mer än kanske ett sänkt kommunalt arvode? Wivi-Anne Cederqvist vill inte diskutera den statliga vårdnadsersättningen —-O.K., det må vara hänt; det har riksdagen flera gånger beslutat säga nej till. Men den kommunala då? Är ni motståndare till kommunal vårdnadsersättning? Om ni är det, vilket straff tänker ni då utmäta åt era partikamrater i Linköping, som följer med på motioner från centern och kds? Det var ju upphovet till den här Linköpingsaktionen. Vad är det vidare för fel på att dela en kommun, om kommundelen själv vill det? Det finns ju ett uttalat krav därpå, som kommit fram genom en stor majoritet i en folkomröstning. Låt mig ställa ytterligare en fråga: Hur skall en storkommun se ut för att socialdemokraterna skall kunna tänka sig att medge en delning? Det vore mycket roligt att få en sådan kommun utpekad och namngiven. I slutet av sitt anförande sade Wivi-Anne Cederqvist några ord om kommunal näringspolitik. Det ger mig anledning att något fundera över fjolårets beslut. Då drev ni igenom att det skulle ske en översyn av kommunernas kompetens på det näringspolitiska området. Det ville man utreda. Däremot ville man inte utreda frågan om en vidgning av den kommunala kompetensen när det gällde kommunal vårdnadsersättning. Är inte det en logisk kullerbytta?